Herr talman! Statsråden Eliasson och Åsling har redan tagit upp sysselsättningsfrågorna och understrukit regeringens fasta vilja att bekämpa arbetslösheten. Också jag vill anknyta till den debatten men ur en särskild synvinkel, nämligen ungdomens situation. Ungdomsarbetslöshet är, som vi alla är väl medvetna om, ett mycket svårt samhällsproblem. Det berör visserligen en minoritet av ungdomarna, men samtidigt gäller det en grupp människor som vi måste känna speciellt ansvar för. Ungefär 80 96 av alla 16 och 17-åringar går i gymnasieskolan. Av de övriga får en del fast arbete på arbetsmarknaden redan efter grundskolan. 10-15 96 av gruppen 16 och 17-åringar riskerar att få varken utbildning eller arbete. Det är för den här gruppen ungdomar som vi måste göra de stora insatserna. Det är viktigt att vi verkligen engagerar oss för de här ungdomarna, för de befinner sig i en mycket svår situation. Att börja sitt yrkesliv som arbetslös är en svår påfrestning. Att känna att man behövs är ett grundläggande behov hos alla människor. Därför är det mycket nedslående för en ung människa att i sitt första inträde på arbetsmarknaden mötas av beskedet: Vi behöver inte dig. Ofta är det fråga om ungdomar som redan i skolan mött många misslyckanden och som därför avvisat tanken på en fortsatt skolutbildning. När de nu möts av misslyckanden i sitt försök att komma in på arbetsmarknaden, så kan det för många innebära en allvarlig knäck för självförtroendet. I vissa fall så kan det leda till problem som sätter spår långt fram i livet. Varför har nu ungdomsarbetslösheten blivit ett så stort problem i samhället? Det finns naturligtvis flera orsaker. Men en är att arbetsmarknaden har förändrats på ett väsentligt sätt. I gamla tider fanns det på arbetsmarknaden en stor mängd enkla jobb. De var väl anpassade för ungdomar som hade varken någon mer omfattande utbildning eller yrkeserfarenhet att falla tillbaka på. Det var hantlangarjobb, springgrabbsjobb och liknande. Nu — i en hårdare rationaliserad tid — har de här arbetsuppgifterna försvunnit. De nya arbetsuppgifterna som kommit ställer mycket stora krav på dem som skall utföra arbetet. Verkligheten är helt enkelt att det finns ganska få arbetsuppgifter på dagens arbetsmarknad för en ung människa utan yrkesutbildning. Det är också den gruppen som är hårdast drabbad av arbetslöshet. Slutsatsen är att det viktigaste medlet mot ungdomsarbetslöshet är utbildning. Jag tror att vi gör ungdomarna en otjänst om vi inte förklarar för dem att dagens arbetsmarknad fungerar på det sättet. Visst kan ledan i skolan vara stark när man lämnar grundskolan, och visst kan längtan efter att komma ut och arbeta och tjäna pengar vara stor. Men vi måste förklara för dem, att de måste beväpna sig med tålamod och arbeta vidare inom skolans ram för att skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som behövs. Det här ställer naturligtvis också krav på skolan att verkligen kunna erbjuda sådan utbildning och utbildning i sådana former att man kan fånga upp alla ungdomar. Gymnasieutbildning är inte automatiskt en garanti för att man skall få arbete efter utbildningens slut. 50 96 av alla arbetslösa ungdomar under 25 år har någon form av utbildning. Det visar hur viktigt det är att skolan erbjuder rätt sorts utbildning. Det här ställer krav på lyhördhet från skolans sida, på en ständig anpassning av utbildningsutbudet till elevernas behov och elevernas möjligheter på den framtida arbetsmarknaden. I första rummet är det naturligtvis ett lokalt ansvar. Det är viktigt med den samverkan som finns mellan de lokala skolmyndigheterna, arbetsmarknadens parter och det lokala näringslivet. Även på länsnivå och central nivå är det mycket viktigt att vi ser till att vi ständigt anpassar vår verksamhet efter vad ungdomarna behöver för sin framtida yrkesverksamhet. Men skolan kan inte tvinga eleverna att välja den ena eller andra utbildningen. I sista hand blir det ändå elevernas eget, och föräldrarnas, ansvar att de val som sker verkligen ger den bästa förberedelsen för det framtida yrkeslivet. Här måste vi tyvärr konstatera att det finns ett förlegat prestigetänkande som skapar stora svårigheter. Det är föreställningen att vissa yrken och vissa utbildningsvägar är finare än andra. Detta är naturligtvis ett djupt odemokratiskt synsätt. Det blir också till olycka för många ungdomar. Vi måste komma till den verkliga insikten, att allt arbete har lika stort värde om det utförs väl. Det är det enda sättet att uppnå riktig jämlikhet. Det är det enda sättet att komma till en situation där den unges intresse, fallenhet och möjligheter till arbete i framtiden får styra valet av utbildning. Likaså måste vi försöka komma ifrån det könsbundna yrkesvalet. Pojkar och flickor måste kunna välja studieoch yrkesinriktning utan att snegla på vad som anses vara manligt och kvinnligt. Skolan önskar naturligtvis hjälpa till i detta arbete för ett friare val för eleverna. Här har studieoch yrkesvägledningen, syofunktionärernas arbete, en viktig uppgift. En reformering av syoverksamheten är på väg. Den praktiska arbetslivsorienteringen — praon — där eleverna själva får lära känna arbetslivet under kortare perioder är också ett mycket viktigt inslag. Därför genomför vi en successiv utbyggnad av praon. På sikt hoppas jag att vi kommer att kunna genomföra en varvad utbildning. Det skulle medföra att eleverna när utbildningen är färdig också hade en betydande arbetslivserfarenhet att falla tillbaka på. Vi försöker också inom skolans ram göra särskilda insatser för just de ungdomar som hotas av arbetslöshet. Det är det vi menar med den s.k. ungdomsgarantin. Ungdomsgarantin är tänkt som en garanti för att alla ungdomar skall kunna få arbete eller utbildning efter avslutad gymnasieskola. Vi har inte nått dit än, men vi måste ständigt sträva efter att göra ungdomsgarantin till verklighet. Sedan förra året har vi några nya och, tycker jag, värdefulla instrument i det här arbetet. Jag tänker på de nya introduktionsprogrammen för utbildning, yrkesintroduktionen på 40 veckor, den företagsförlagda utbildningen och de förbättrade villkoren för lärlingsutbildningen. Det är något av ett nytänkande inom svensk utbildningspolitik. Vi slår en bro mellan skolan och arbetslivet. Man måste förena de insatser som pedagogiskt utbildade lärare kan göra för eleverna med den hjälp de kan få från yrkeserfarna och kunniga människor på våra arbetsplatser. De här nya vägarna för att underlätta ungdomarnas övergång från utbildning till arbetsliv har ju bara varit i bruk en ganska kort tid. Men redan nu har de visat sig vara värdefulla instrument i vårt arbete att försöka fånga upp i synnerhet dem som annars skulle kunna hamna mellan de bägge stolarna utbildning och arbete. Det finns anledning att noga följa upp de hittillsvarande erfarenheterna och göra de förbättringar som kan behövas. Egentligen tror jag dock att kampen mot ungdomsarbetslösheten, mot utslagning av ungdomar, måste börja mycket tidigare. Det handlar om hur älva skolan fungerar som arbetsmiljö. Vi måste skapa en skola som bättre än den nuvarande förebygger utslagning av ungdomar. Vi måste skapa en skola som präglas mera av samarbete, ansvarstagande, medinflytande och gemenskap och som omfattar alla som är verksamma på skolans område. Naturligtvis är det många olika insatser som behövs för att vi skall kunna skapa en bättre skolmiljö. Men vi vet att en viktig faktor är skolans storlek. Under efterkrigstiden har vi fått se hur skolenheterna blivit större och större. Bl. a. beror det på den stora folkomflyttning som vi fick uppleva framför allt under 1950-, 1960 och 1970-talen. Den ledde till att många skolor lades ned i glesbygden och på mindre orter. Därtill kom att alltför många trodde på stordriftsfördelar också inom skolans område. Man menade att stora skolor var ekonomiska och rationella och att de kunde erbjuda eleverna större resurser av olika slag och ett rikare urval på utbildningsvägar. Nu vet vi vilka problem stordriften inom skolväsendet många gånger har skapat. Eleverna känner främlingskap i en miljö där de bara kan lära känna ett fåtal av sina kamrater och lärare. De kan inte uppleva någon hemkänsla i de nya oöverskådliga enheterna. Visst är det många som ändå klarar sig bra i skolan, men en del upplever sin situation som outhärdlig. Nyligen fick jag ta emot ett utredningsförslag som syftade till att göra det lättare för kommuner att ha mindre skolenheter. Hittills har ju det statliga regelsystemet i stor utsträckning varit utformat på ett sådant sätt att kommunerna tvingats planera för ganska stora skolenheter. Personligen är jag helt på det klara med att något måste göras för att underlätta tillskapandet av små skolor, och jag planerar att lägga fram en proposition med det syftet i vår. Självfallet kommer det att ta tid för att förändra den skolstruktur som vi nu har byggt upp, men målsättningen att komma fram till mindre skolenheter måste vara helt klar. Det är möjligt att de mindre skolor vi eftersträvar i framtiden inte kommer att erbjuda lika rationella arbetsformer, lika förnämlig utrustningsstandard och samma allsidighet i linjeoch grenutbud som dagens storskolor. Men vi får många andra fördelar i stället. Skolmiljön blir bättre och mänskligare, avståndet mellan bostad och skola minskar, utbildningsstandarden framför allt i glesbygd och små orter kan förbättras. I mindre skolor blir det också lättare att lösa frågan om medinflytande. Det är naturligt med samråd i en miljö där alla känner alla. Det är lättare att undvika byråkratiska arbetsformer. Medinflytande och ansvar hänger intimt ihop. Det är svårt att begära ansvarstagande av människor oavsett ålder om de känner att de inte kan påverka sin situation och sin miljö. Det är å andra sidan orimligt att begära inflytande om man inte också är beredd att ta ansvar. Vi måste bättre än hittills få föräldrar, elever, lärare och övrig skolpersonal att känna skolan som en gemensam angelägenhet, som alla har något att bidra till. Elevernas medansvar för skolmiljön kan också ta sig praktiska uttryck. Eleverna måste få möjlighet att aktivt delta i att utforma skolmiljöerna. I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 80, har vi sett till att sådana här möjligheter har öppnats. Det är viktigt att de nya tankarna får ett ordentligt genomslag ute på skolorna. De försök som har gjorts med sådana aktiviteter på olika håll har gett mycket goda erfarenheter. Om vi vill skapa en skola som i högre grad präglas av samarbete, medansvar och gemenskap och som motverkar utslagning, så måste vi ha klart för oss att det inte kan ske genom direktiv uppifrån. Det finns inga för alltid givna lösningar på skolornas problem. I stället måste varje kommun, varje enskild skola själv kunna finna sin väg till hur samarbetet skall kunna fungera bäst och hur man bäst skall ta hand om de individer som är elever i just den skolan. I fortsättningen måste på ett helt annat sätt än hittills utvecklingsarbetet inom skolan komma från basen, från skolan själv och kommunerna. Vi måste få mycket mindre av centralstyrning av skolorna. Ett ökat lokalt beslutsfattande skapar också större möjligheter till samverkan över alla konstlade gränser inom utbildningsväsendet. Herr talman! När vi ger oss i kast med att utforma dagens och morgondagens skola, då måste vi närma oss uppgiften med ödmjukhet och ansvarskänsla. Skolan och dess innehåll är bland det viktigaste vi kan ge våra barn och ungdomar som en förberedelse för deras liv som vuxna. Några enkla lösningar på hur vi skall fullfölja den uppgiften finns inte. Vi måste ständigt söka oss fram, ständigt vara beredda att kritisera vad vi redan gjort, ständigt vara beredda att kräva nya och som vi tror bättre lösningar. Allt detta måste vi göra i medvetandet om att det vi misslyckas med att ge de unga under skoltiden får vi aldrig chansen att ge dem åter, men att allt vi kan ge dem blir en ovärderlig tillgång under resten av deras liv.

Herr talman! Svensk utbildningspolitik har länge kännetecknats av en vilja att genom långtgående ingrepp anpassa utbildningen till aktuella politiska mål. För universitet och högskolor har detta medfört genomgripande organisationsförändringar under de senaste 20 åren. En orsak till den nuvarande krisen inom den högre utbildningen är att universitet och högskolor då de följt riktlinjerna i UKAS, PUKAS, U 68 och H 75 haft stora svårigheter att anpassa kraven till verkligheten. Ett av huvudmålen för framtidens utbildningspolitik måste därför vara att ge universitet och högskolor möjligheter att utveckla sin särart och omsätta de uppställda målen efter sina egna förutsättningar. Alltför vittgående reformer bör därför undvikas i framtiden. Uppgiften att rätta till de missförhållanden som uppstått vid många institutioner kan i framtiden bli fullt tillräcklig. Men förändringar som syftar till att ge de enskilda institutionerna största möjliga frihet att inom ramen för givna resurser lösa sina samlade arbetsuppgifter på det mest ändamålsenliga sättet måste ha hög prioritet. Lärartjänstutredningens förslag syftade till en enklare och flexiblare tjänsteorganisation, samtidigt som starkaste möjliga samband skapas mellan högskolans båda huvudsakliga verksamhetsområden — forskning och utbildning. Den nuvarande svåröverskådliga tjänsteorganisationen skulle enligt utredningens förslag förenklas till att omfatta tre nivåer, och forskning, undervisning och administration skulle ingå i tjänsteuppgifterna. Fördelningen av dessa arbetsuppgifter skulle kunna variera över tiden för de olika individerna, vilket leder till en stor flexibilitet. Viktigt är också att alla lärare skulle delta i forskningsarbete. Det är helt klart att undervisningens kvalitet förbättras ämnesmässigt genom att den garanteras en fast anknytning till vetenskapliga fakta och metoder om läraren är aktiv inom forskningen. För att svensk högskoleutbildning skall kunna vara konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv krävs att nya forskningsrön oavsett ursprung snabbt kan förmedlas via undervisningen. Ett bibehållande av nuvarande tjänsteorganisation leder med nödvändighet till att universitet och högskolor i allt större utsträckning meddelar föråldrade kunskaper. En annan positiv effekt är att forskningen breddas när fler personer aktivt kommer att delta i själva forskningsarbetet. Undervisningen kommer också att förbättras genom att fler personer engageras i undervisningen. Det torde innebära en kvalitetsförbättring i pedagogiskt hänseende om de studerande får möta ett större antal olika lärare i sina studier. Universitetens uppgift är ju även att förmedla en vetenskaplig attityd, kritisk syn osv., och det sker bäst om olika erfarenheter bryts mot varandra inom universitetens ramar. Detta är några viktiga argument för lärartjänstutredningens förslag. En ytterligare fördröjning skulle vara mycket olycklig ur universitetens och högskolornas synpunkt liksom för de lärare och forskare som omfattas av förslaget. Den flexibilitet i organisationen på institutionsnivå som förslaget leder till är dessutom en tillgång i de åtstramningstider som nu råder, eftersom de samlade arbetsuppgifterna kan fördelas på de olika lärarna mycket bättre än som i dag är fallet. Man kan — för att använda ett modernt ord — optimera sina resurser på institutionerna. Nuvarande system, där var och en har sina speciella fastställda arbetsuppgifter, tillåter inte detta. Kanske kan kostnaderna för reformen därför minskas genom ett bättre resursutnyttjande på högskolorna. Men även andra förändringar skulle kunna visa sig vara till fördel på högskolesidan. Jag tänker bl.a. på samarbetet mellan olika institutioner inom närliggande kunskapsområden. Geografisk närhet mellan sådana institutioner liksom samarbete över institutionsgränserna har resulterat i en vitalisering av arbetet på både forskningsoch undervisningssidan. Sådana akademiska miljöer har visat sig vara attraktiva för både lärare och elever, och de har stimulerat till goda forskningsresultat som varit till stor nytta för samhället. Vi måste genom åtgärder av detta slag skapa ett forskningsvänligare klimat i Sverige. Det är nödvändigt för vår överlevnad som framstående industriland. Rekryteringen av duktiga forskare har sjunkit oroväckande under det senaste decenniet. Det totala antalet nybörjare i forskarutbildningen har varit konstant men sjunkit inom matematisk-naturvetenskaplig och humanistisk fakultet från ca 400 till 300 per år för vardera fakulteten. Antalet avlagda forskarexamina inom högskolan har sjunkit raskt under 1970-talet och befinner sig nu på samma nivå som i början av 1960-talet — ca 600 per år. Antalet personer som deltar i forskarutbildning har följaktligen ökat jämnt under hela 1970-talet och ligger nu på totalt ca 13000 personer. Men eftersom examensfrekvensen sjunkit betyder det att en allt mindre andel av forskarstuderandena tar examen varje år. För 1979/80 är siffran ca 10 9e, men bottennoteringen för humanistisk fakultet ligger på ca 3 20. Genomsnittsåldern för de forskarstuderande stiger jämnt för alla fakulteter och närmar sig snart för humanistisk fakultet 40 år. Det är vanskligt att analysera de bakomliggande faktorerna när det gäller denna krisartade utveckling. Forskning och forskarutbildning är en kreativ verksamhet. För att de rätta personerna skall söka sig till den måste de kunna se att de får möjligheter att arbeta med frågor av intresse under frihet att göra egna prioriteringar. De som satsar på forskning måste även få en rimlig ekonomisk standard. Forskarrekryteringen måste kort sagt bli bättre. Det är en viktig fråga för universitetens och högskolornas framtid. Avgångarna bland dagens akademiska lärare blir stora på 1990-talet. Då kommer verkligen dagens forskarstuderande att behövas. Alla forskarstuderande behöver kanske inte en hel forskarexamen. Den förhållandevis långa studietiden avskräcker säkert en del. Därför bör en mellanexamen eller specialistexamen tillskapas inom de ämnen eller ämnesområden där ett sådant behov finns. Den bör bygga på ordinarie doktorandkurser, kombinerade med specialkurser, samt en uppsats där förmåga till självständigt arbete redovisas. Denna examen bör anpassas till de krav som kan ställas på en akademisk utbildning med specialiseringar på särskilda områden för arbete som ingenjörer, tekniker, administratörer och lärare i vissa ämnen på gymnasienivå. En specialistexamen kommer även att medföra en ökad jämförbarhet mellan svensk och utländsk utbildning och förstärker därmed utbildningens internationella konkurrenskraft.

Herr talman! Under de senaste åren har skolan ofta varit aktuell i debatten. Från början var det mest politiker och skolfolk som diskuterade, men den diskussionen har spritt sig som ringar på vattnet och engagerar nu stora grupper av människor. Det är bra att så sker. Framför allt är det positivt att så många föräldrar och elever vill vara med och påverka skolan. Ingen förnekar den oerhört stora betydelse som skolan har för barns och ungdomars fostran. Det är bra att vi kommit ifrån de tidigare tendenserna, då man menade att skolan skulle vara neutral i allting. Vi har fått en ny läroplan, som klart säger ifrån att skolan skall fostra, att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn och ungdomar att omfatta vår demokratis värderingar, att verka för tolerans och för respekt för sanning och rätt, att känna ansvar för varandra och arbeta för jämställdhet mellan könen. Men ytterst litet av detta kan ju förverkligas, om inte barnen har kunskaper och färdigheter som ger dem förutsättningar att klara sig i samhället, att söka vidare och att utveckla ett kritiskt tänkande. Skolans skyldighet att bibringa eleverna kunskaper och färdigheter får inte äventyras av aktiviteter som inte står i samklang med den övriga verksamheten. I allt från Ullstenplanen i höstas till regeringens senaste ekonomiska åtgärdspaket betonas tvåfaldigheten i vårt sätt att hantera den ekonomiska situationen. Å ena sidan besparingar — å andra sidan offensiva satsningar, som ökar våra möjligheter att klara problemen. En sådan offensiv satsning är skolan. En gedigen utbildning är det bästa redskap vi kan ge landets barn och ungdomar för att de så småningom skall bli självständigt tänkande människor. Utan en god utbildning kan vi inte göra de insatser för landet som är alldeles nödvändiga för att vi skall kunna hävda oss inom handel, teknik och industri. Vi måste ständigt arbeta för att göra skolan bättre. Det betyder inte att skolan har kunnat gå fri från kra t på besparingar. Här liksom på andra områden har det funnits luft i systemet. Vårt arbete måste inriktas på att använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt. Den nya läroplanen slår fast att alla barn skall ha rätt till en likvärdig utbildning. Men vi får akta oss för att tro att en likvärdig utbildning betyder att alla barn skall behandlas lika. I stället betyder det precis tvärtom. Alla barn är olika, de har olika förutsättningar att tillägna sig kunskaper och färdigheter. Alltså behöver barn olika mycket hjälp för att nå målet. Och det är vår skyldighet att ge dem det. Ett steg på vägen har varit de icke-socialistiska regeringarnas åtgärder för att få bort centralstyrningen av resurser och i stället flytta ned besluten till de människor som har den direkta kunskapen om var problemen finns. Grundskolan har nu ett statsbidragssystem som gör detta möjligt, och det finns särskilda pengar för kommuner där man har många elever som behöver speciellt stöd. Den här möjligheten har hittills inte funnits i gymnasieskolan. Men vi har i dag en gymnasieskola som tar emot i stort sett samma elever som finns i grundskolan. Gymnasieskolan kännetecknas i dag av det paradoxala förhållandet att samtidigt som man säger sig vara i behov av mycket stora insatser för att hjälpa elever med problem så använder man inte fullt ut de resurser som finns för ändamålet. Det beror på den mycket starka detaljregleringen av statsbidraget. Det är alltså viktigt att komma bort från detta. Därför har regeringen lagt fram ett förslag som skall ge skolstyrelser och skolledningar möjligheter att själva sätta in resurser där de behövs. Propositionen om förändringar av gymnasieskolans utformning redovisar dels hur den beslutade besparingen skall genomföras, dels en rad åtgärder för hur man skall minimera följderna av den. Man sparar genom ökad samläsning på de treoch fyraåriga linjerna, genom att ta bort de mycket kritiserade icke-obligatoriska delarna av timme till förfogande, genom reduceringar av resurser till mycket små grupper och genom att föreslå ett visst mått av självstudier. Men samtidigt föreslår man att fördelningen av dessa medel får beslutas av den lokala skolstyrelsen, av den lokala skolledningen. Dessutom återför man 105 milj.kr. som en extra handledarresurs för de elever som har de största svårigheterna att följa undervisningen. Det har förekommit en mängd missuppfattningar och felaktiga uppgifter kring förslaget om självstudier. I en av våra huvudstadstidningar kunde man läsa i mars: Var femte lektion utan lärare. — Några veckor senare stod det: Nästan var femte lektion utan lärare. Den 1 oktober var rubriken Var tionde lektion utan lärare. Fortfarande är uppgifterna missvisande. Sanningen är ju den att om man är stelbent nog att vilja ha kvar allt vid det gamla kan man ha lärarhandledning vid samtliga lektioner i gymnasieskolan. Skillnaden mot dagens förhållanden är då att man får avstå från fyra timmars halvklass i årskurs 1, vilket blir konsekvensen av den beslutade besparingen. Men om man anser att eleverna på de treoch fyraåriga linjerna har förutsättningar att någon eller några timmar under sin gymnasietid klara av att utföra självständigt arbete, kommer man med regeringens förslag att ha möjligheter att göra extra insatser för de elever som bäst behöver det. Genom det nya systemet får man rätten att t.ex. ge speciell hjälp i svenska åt elever på de tvååriga linjerna, där sådana resurser i dag är mycket begränsade. Och det anser jag ger bättre förutsättningar att nå skolans mål att ge alla elever möjligheter att få en likvärdig utbildning. Debatten i går och i dag har präglats av allvaret i sysselsättningsläget, speciellt då för ungdomarna. Situationen innebär att allt större vikt måste läggas vid det uppföljningsansvar för ungdomarna som kommunerna har. Både arbetsmarknadsminister Eliasson och skolminister Tillander har tidigare utförligt redovisat alla de insatser som ungdomspropositionen möjliggjorde förra året — insatser som framför allt riktas mot de ungdomar som inte vill fortsätta i s.k. traditionell utbildning. Jag avser sådana insatser som inbyggd utbildning, lärlingsutbildning, fyraveckorsintroduktion och fyrtio veckors yrkesintroduktion. Från början riktades stark kritik mot förslaget från socialdemokratiskt håll. Man ansträngde sig på alla sätt att misskreditera det ute i kommunerna. Men det har visat sig att det utomordentliga uppföljningsarbete som lagts ned i kommunerna har burit frukt. I mycket stor utsträckning har ungdomarna fångats upp, och i många fall har yrkesintroduktion och inbyggd utbildning också lett till fast anställning. Behovet av utbildning visas i blixtbelysning av den redovisning som SÖ just har lagt fram beträffande arbetssökande ungdomars utbildningsbakgrund. Så stor andel som 50 96 av de arbetssökande ungdomarna har inte mer än grundskoleutbildning. Men lyckligtvis har också den kritiska inställningen på vissa håll, framför allt i socialdemokratiskt styrda kommuner, fått ge vika för en mera realistisk och mindre ideologiskt färgad uppfattning om fördelarna med ungdomspro positionens åtgärder. Jag vill gärna förmedla ett exempel bland flera. Det kommer från skolans ungdomssektion i Södertälje. I ett reportage om ungdom i Länstidningen den 30 september säger man så här: ”Vi var kritiska från början. Men systemet har flera fördelar. Vi har omvärderat det. Det har visat sig fungera bra att få fram platser. ——— För ungdomarna ger yrkesintroduktionen en lika god chans som beredskapsjobben. Chans till anställning på platsen, ett intyg att söka andra jobb på, eller en bättre möjlighet att komma in på gymnasieskolan. Yrkesintroduktionen ger nämligen poäng som får läggas till grundskolebetyget.” De ekonomiska stimulansåtgärder som regeringen har vidtagit bör ge företagen bättre möjligheter att nu ta ett större ansvar för ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Herr talman! Det är folkpartiets strävan att värna om kvaliteten i skolan, kvaliteten på kunskaper och färdigheter, kvaliteten på hjälp åt elever med särskilda behov, kvaliteten på skolan som arbetsplats för både elever och lärare. I det arbetet är det värdefullt att känna det ökade engagemanget från både föräldrar och elever, viljan att ta ett ökat ansvar för skolan. Det är min förhoppning att de enskilda skolorna stimulerar, värdesätter och också fångar upp det engagemang som visa så att alla tillgängliga resurser, både personella och ekonomiska, tas till vara för att göra skolan bättre.

Herr talman! Jag skall inte som så många andra i den här debatten ta upp sysselsättningsfrågorna, även om jag skulle ha anledning till det. Problemen inom gruvoch stålindustrin i norra Uppland har förvärrats, och framtiden ter sig i dag mer ovis: än någonsin. Likaså accentueras kraven på statliga åtgärder för att klara de stora sysselsättningsproblemen nästa år, när byggnadsverksamheten i Forsmark trappas ned. Jag avser att i senare sammanhang ta upp dessa frågor. Jag skall ej heller som de närmast föregående talarna ta upp problemen inom skolans område. I dag i den allmänpolitiska debatten tänkte jag ta upp de fruktansvärda förhållandena i Iran och det tilltagande våldet i världen, händelser som berört mig synnerligen illa och inför vilka jag som så många andra känner vanmakt och djupaste förtvivlan. Dagligen möter oss rapporter i massmedia om det tilltagande våldet i Iran. Utan rättegång och möjligheter att försvara sig avrättas motståndare till Khomeini. Man till och med avrättar folk på gatan utan minsta försök till förhör, om de befinner sig i en mot regimen fientlig demonstration. Sedan i juni i år då förre president Abolhassan Banisadr störtades har omkring 2000 personer — siffran stiger för varje dag som går — på detta sätt avrättats. Alla som deltar i gatudemonstrationer kan utan urskillning godtyckligt dödas. Detta sker under religonens täckmantel. Islam tillåter inte ens att sårade rebeller förs till sjukhus utan de bör i stället avlivas, heter det. De som arresteras för väpnade demonstrationer kan inte få ångra sig, sade ayatollah Guilani vid en presskonferens nyligen. Straffet måste bli det som bestämts av Koranen — döden på värsta sätt, genom hängning eller genom amputation av högra armen eller vänstra benet. Det har gått så långt att man uppmanar föräldrar att hålla sina barn under noggrann kontroll, eftersom de kommer att avrättas oavsett ålder om de grips i samband med Khomeinifientliga demonstrationer. Föräldrar som saknar sina barn eller andra anhöriga köar om morgnarna för att i partitidningen Jomhouri Eslami läsa om de är bland dem som föregående dag avrättats. Uppgifter om att 200 barn avrättats har förekommit, däribland enligt obekräftade uppgifter 30 flickor i åldern 9 till 14 år. En skolelev, en 12-årig flicka, avrättades för att hon på en husvägg skrivit ”död åt Khomeini”. I ett radiotal har Khomeini uppmanat skolbarnen att ange kamrater som har en fientlig inställning till prästerskapet. Det som sker i Iran är för oss och hela den civiliserade världen ofattbart. Det är som om man skulle förflyttas 1000 år tillbaka i tiden. Ändå måste väl Iran betraktas som en upplyst och i andra avseenden modern stat. Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1966. Enligt uppgift ratificerade Iran konventionen den 24 juni 1975. Iran har dock inte tillträtt det fakultativa protokollet — enskild kan således inte klaga — och ej heller avgett den särskilda förklaringen som innebär att någon annan stat kan klaga hos kommittén på förhållandena i Iran. Initiativ till undersökningar om förhållandena i Iran tillkommer därför endast kommittén som har rätt att begära in rapport från Irans regering. Enligt artikel 6 i konventionen skall ingen godtyckligt berövas sitt liv. Dödsdom får endast avkunnas för de allvarligaste brotten och skall endast kunna verkställas efter slutlig dom av behörig domstol. Varje dödsdömd skall ha rätt att begära nåd eller förvandling av straffet. Dödsdom skall ej kunna avkunnas för brott begångna av personer under 18 år och skall ej verkställas mot havande kvinnor. Enligt artikel 7 får ingen utsättas för tortyr. Trots det fruktansvärda som händer i Iran är reaktionen ute i världen ganska avvaktande. Ändå strider det mot varje rättsstats uppfattning och är också ett klart brott mot FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Att i vår tid utan misskund avliva människor som är misshagliga eller att på grund av ringa brott stympa människor är fasansfullt. Sverige borde på det skarpaste protestera mot detta primitiva och brutala våld. Statsministern har visserligen i ett uttalande fördömt våldet i Iran. Det är bra men det borde direkt till den ansvariga regimen göras en vädjan från Sverige och andra länder om ett upphörande av de brutala våldshandlingarna. Jag är medveten om att en sådan aktion kan störa det pågående förlikningsarbetet, men våra samveten bjuder oss att göra vad som kan göras för att stoppa det som sker. Regeringen bör i FN och andra internationella organ verka för ett avbrytande av de skoningslösa avrättningarna och en humanare behandling av gripna personer i Iran. Det är fruktansvärt, det som sker i Iran. Men även på många andra håll i världen förekommer våld, tortyr och avrättningar av oliktänkande. Länder som El Salvador, Chile, Turkiet och Paraguay, för att nämna några exempel, saknar respekt för de mänskliga värdena. Amnesty International uträttar ett energiskt arbete mot våldshandlingar. Sedan 1975 har Amnesty agerat mot tortyr eller annan grym och förnedrande behandling i över 60 länder, där myndigheter utsatt fängslade för våld, med det klara syftet att tillfoga extremt fysikt och psykiskt lidande. Dödsstraffet existerar i 134 länder. Amnestys till synes fruktlösa arbete har ändå gett den erfarenheten att människor kan räddas från tortyr och död genom bestämda internationella åtgärder. I det arbetet kan Sverige göra en insats. Amnesty har begärt att få sända en delegation till Iran, men utsikterna därtill torde vara små för att inte säga obefintliga. Åtgärder för att binda regeringar till överenskomna internationella normer om mänskliga rättigheter måste stärkas. Det är angeläget att de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter skrivs under av alla länder. Den internationella konvention mot tortyr som nu håller på att utarbetas måste snarast antas av Förenta Nationerna. Den måste ge rätt till internationella undersökningar på plats av häktade och förhörscentraler. Mord och våldshandlingar förekommer dagligen i en rad länder. Respekten för människoliv ser inte ut att finnas, utan terroraktioner och väl planerade mord har blivit ett alltmer använt medel för att göra sig av med besvärliga motståndare. Mordet på president Anwar Al-Sadat i Egypten kan få allvarliga konsekvenser för läget i hela Mellanöstern. I andra länder som Iran, Libanon och Libyen jublar man över Sadats död. Det är, tycker jag, väl makabert när PLO-ledaren Yassir Arafat. som många anser som den naturliga förhandlingsparten för en fredlig lösning i Palestinafrågan, uttalar sin tillfredsställelse över att Sadat så skändligt mördats. Hur skall man någonsin kunna åstadkomma fred i världen, när våldet firar triumfer och upphöjs till ett lovvärt sätt att lösa konflikter? När våldet på detta sätt blir accepterat, är risken stor att det sprider sig mer och mer. Även i västerländska stater uppstår allt oftare situationer där våldshandlingar — och grova sådana — kommer till användning. Våld föder våld, och därför bör länder och regeringar kraftigare reagera mot det som sker och i tid försöka stävja detta. Sverige har gjort stora insatser i frågan om åtgärder mot tortyr och för dödsstraffets avskaffande i alla länder. Detta arbete måste fortsätta, även om utsikterna f. n. inte är alltför ljusa.

Herr talman! Även om jag tillhör skatteutskottet, kommer jag den här gången inte att använda min tid till att tala om skatter. Skälen härtill är flera. Under gårdagens debatt ägnades en avsevärd tid till att ventilera skatter, och i mitten av november när vi här i kammaren skall ta ställning till regeringens proposition 1981/82:30 med bl.a. förslag om sänkt moms kommer vi att få en omfattande skattedebatt. Till yttermera visso har en uppgörelse mellan mittenpartierna och socialdemokraterna om 1983 års skattereform ännu inte nåtts, trots att målsättningen var att partierna skulle bli klara före vår allmänpolitiska debatt. Jag kommer i stället att ägna mig åt en annan utomordentligt viktig fråga, i själva verket en ödesfråga för vårt land, nämligen hotet om fackföreningsfonder. Dessa problem var visserligen också uppe till debatt i går, men långtifrån alla synpunkter togs upp. Som bekant har både LO:s och socialdemokraternas kongresser sagt ett rungande ja till löntagarfonder eller, vilket är en riktigare beteckning, fackföreningsfonder. Därmed låter man utåt påskina att det står en enig opinion bakom förslaget. Så är emellertid ingalunda fallet. Alla de opinionsundersökningar som jag tagit del av har visat en mycket stor majoritet mot kollektiva fonder. Inte ens bland socialdemokratiska sympatisörer eller bland LO-medlemmarna själva finns det enligt undersökningarna någon som helst majoritet för detta kollektiva ägande. De senast utförda undersökningarna visar att mer än dubbelt så många svenskar föredrar individuellt ägande framför kollektivt. T. o. m. bland LO-medlemmarna finns det en viss övervikt för individuellt ägande av eventuella löntagarfonder, och bland socialdemokraterna är det ungefär fifty-fifty. Nästan sex av tio tjänstemän vill att eventuella fonder skall ägas individuellt. Att vårt största TCO-förbund, Industritjänstemannaförbundet, är negativt till de kollektiva fonderna är alltså inte så märkligt mot bakgrund av de här redovisade siffrorna. Såväl fackmedlemmar som socialdemokratiska partisympatisörer förefaller helt klart vara toppstyrda av sina organisationer. Att lyssna på rörelsen, som det annars talas så mycket om, har man uppenbarligen inte besvärat sig med när det gäller ställningstagandet till fackföreningsfonderna. Trots allt sabelskrammel om fonderna är det dock ett hoppfullt tecken att en del tongivande socialdemokratiska ekonomer med Kjell-Olof Feldt i spetsen har yttrat sig mycket försiktigt i frågan och påpekat att det finns möjligheter att avbryta fondexperimenten, om de visar sig vara mindre lyckade. Det blir en avbruten hängning, skulle man kanske kunna säga — men i så fall säkerligen förenad med svårigheter att väcka delinkventen, dvs. svenskt näringsliv, till liv igen. I vart fall förefaller det som om biskop Brasks minne lever kvar bland mera eftertänksamma socialdemokrater. Under rubriken Hoppfulla tecken får man väl också inordna den välfrejdade socialdemokratiske ekonomen Assar Lindbeck. I mitten av förra månaden avrättade han — för vilken gång i ordningen vill jag låta vara osagt — förslaget till fackföreningsfonder, vid en debatt med partivänner på Nationalekonomiska föreningen. Det viktigaste argumentet mot fonderna är enligt Lindbeck att den för vårt välstånd så livsviktiga marknadsekonomin inte kan bevaras. När LO-SAP ledningarna påstår att detta går även med fonderna, avfärdar Lindbeck påståendet som enbart prat. Att facket också skulle bli arbetsgivare är en annan följd av fondsocialismen som självfallet också måste inge bekymmer för alla, och Assar Lindbeck talar om ett ganska snabbt behov av en ny fackföreningsrörelse, liknande Solidaritet i Polen. Det finns flera andra argument mot fackföreningsfonderna. I vår ytterst komplicerade värld är det extra viktigt att det är proffs som sitter i företagens styrelser och inte politiker eller fackföreningspampar. De är säkert många gånger kunniga inom sina resp. områden men för den skull knappast lämpade eller utbildade att sköta stora företag. Fackföreningsägda BPA:s stora problem torde kunna tjänstgöra som lämpligt åskådningsobjekt. Det sagda visar också det olämpliga i s-förslaget att våra banker skall ha statligt utsedda styrelseordförande. Var hittar man den kompetensen? Krister Wickman kan ju inte basa för mer än en bankstyrelse. Hur blir det f.ö. med fackföreningarnas uttalade solidaritet över gränserna? Det finns svenska multinationella företag som tjänar in mer än 90 20 av sin vinst i utlandsbaserade dotterbolag. Utländska jobbare bidrar alltså genom sin arbetsinsats till att skapa eventuella fackföreningsfonder i Sverige. För någon fondmodell liknande den man tänkt sig i Sverige finns inte utanför våra gränser — Peru visst undantaget. Just detta problem är något enbart för de stora företagen. Gunnar Nilsson, som i gårdagens debatt var påfallande lågmäld och öppen när det gäller fonderna, påpekade att anslutningen är fri illig för småföretagen. Vad är ett sådant löfte värt? Med en s-majoritet i riks agen behövs det naturligtvis endast ett penndrag för att ändra på detta. Det kan vara skäl att erinra om att det ursprungliga Meidnerförslaget endast skulle gälla de stora företagen — med mer än 500 anställda, vill jag minnas — men en tidigare partikongress strök storleksgränsen. Andra nackdelar är att småföretag utanför systemet drar sig för att expandera sig in i systemet och f. ö. i framtiden blir nästan helt beroende av Behövs då fonderna för att trygga företagens kapitalanskaffning? Förvisso inte. Behovet av nyemissioner för en ordentlig industriexpansion är beräknad till 2 miljarder kronor per år. Det är inget våldsamt stort belopp när man tänker på att vi årligen köper sprit och vin för fem gånger så mycket och spelar på tips, toto och Lotto m.m. för 5 miljarder kronor varje år. Det behövs inga fackföreningsfonder för att skaffa fram erforderligt kapital, om blott lönsamheten är tillräcklig. I själva verket är det så att blotta hotet om fonderna skrämmer bort investeringskapitalet och väsentligt minskar framtidstron både bland dem som driver företag nu och bland dem som funderar på att öppna eget. Är inte investeringarna lönsamma, håller kapitalet sig borta. Då hjälper det inte med några fonder om målsättningen är — som det sagts — att placera medlen med krav på räntabilitet. Samtidigt måste det vara ytterst tvivelaktigt om räntabilitetskravet kommer att kunna upprätthållas, om vi nu får en fondsocialism. Trycket från olönsamma nerläggningshotade företag på att fonderna skall gå in och stötta kommer säkerligen att bli stort. Den minnesgode erinrar sig hur socialdemokraterna för ett par år sedan gick ut i en riksomfattande kampanj och talade om län för län vilka nerläggningshotade företag som skulle ha klarat sig om blott man vid det tillfället hade haft Meidnerfonderna. Vad finns det då för alternativ till fackföreningsfonderna? Sedan ett par år tillbaka har vi som bekant ett värdesäkert lönesparande som dels kan ske i form av banksparande . dels i form av aktiefondssparande . Dessa två sparformer har blivit mycket populära, och den 31 augusti i år fanns det 648 000 skattesparkonton och 286 000 skattefondskonton. Nu kan det naturligtvis hända att en del personer använder båda sparmöjligheterna, men det är säkert inte för mycket sagt att mer än tre kvarts miljon svenskar f.n. använder denna sparform. Det sammanlagda sparbeloppet uppgick vid samma tidpunkt — den 31 augusti — till 6 300 milj.kr. Även om en del av dessa pengar utgör överflyttningar från andra sparformer, innebär de nya sparformerna ett icke oväsentligt nysparande. Till detta skall läggas att det fr.o.m. i år har öppnats möjlighet att aktiespara i det företag där man själv jobbar. Hittills, den 31 augusti, har 44 500 sådana konton öppnats och det sparade beloppet är närmare 100 milj.kr. Herr talman! Vi kan nu jämföra dessa två sparformer, det värdesäkra lönsparandet som jag här har något redogjort för och det föreslagna sparandet i löntagarfonder eller rättare fackföreningsfonder. Den förstnämnda sparformen är frivillig, individuell och förmånlig ur skattesynpunkt. Den andra är tänkt att bli obligatorisk, kollektiv och utan några skatteförmåner. Är det mot bakgrund härav så konstigt att svenska folket vid varje opinionsundersökning föredrar ett individuellt sparande framför fondsocialism? Det är också helt följdriktigt att socialdemokraterna tydligt och klart har deklarerat att det av den borgerliga trepartiregeringen införda sparandet skall upphöra, om det blir vänstermajoritet i nästa års val. Detta ställningstagande är närmast självklart — ju fler som sparar individuellt desto svårare blir det att genomföra fondsocialismen i vårt land. Det är min förhoppning att alla väljare skall ha detta fullt klart för sig när valsedeln skall stoppas i urnan nästa år.

Herr talman! Det har i denna remissdebatt uttalats många farhågor beträffande sysselsättningen under den kommande vintern. Även jag känner oro för denna. Inte minst ur ungdomens synpunkt är arbetslösheten en ytterst besvärlig situation. Ingenting kan te sig mera hopplöst än att stå utan möjlighet att få ett arbete. Det är därför oerhört angeläget att alla åtgärder vidtages för att skapa sysselsättningsmöjligheter. I mitt eget län, Malmöhus län, är arbetslösheten stor. Åtgärder av skilda slag är nödvändiga. Ljuspunkter finns dock, och de skall inte glömmas bort. Regeringens åtgärder, inte minst devalveringen, bidrog bl.a. till den stora varvsorder som Kockums fått. Det är en order som ger förhoppning om en ny framtid för Kockums. Nedskärningen av arbetsstyrkan blir mindre, och 600 specialarbetare skall nyanställas enligt vad som uttalades häromdagen av företagets chef. Även från andra håll har hörts optimistiska tongångar. Industriförbundet har uttalat förhoppningar om att devalveringen skall bidra till 30 000 å 40 000 nya jobb. När man från socialdemokratiskt håll påstår att regeringen ingenting gör för att bemästra arbetslösheten är detta därför utan förankring i verkligheten. Aldrig har det satsats så mycket för att skapa sysselsättning som under den senaste femårsperioden. Trots alla problem är ändå 400 000 fler sysselsatta än för tio år sedan. Regeringen har också föreslagit och vidtagit en rad åtgärder för att stimulera till nya jobb. Några av de stödmöjligheter som nu finns och de satsningar som har gjorts är följande. Företag inom tillverkningsindustrin som under perioden april 1981 till mars 1982 utökar sin personalstyrka får ett nyrekryteringsstöd med 23 000 kr. per nyanställd. Företag som anställer långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 18-20 år får bidrag med 40 26 av lönekostnaden under ett års tid. I våras anslogs det 1,5 miljarder kronor över statsbudgeten till beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning och tidigareläggning av statliga bygginvesteringar. Landstingen har fått igångsättningstillstånd för sjukhusbyggen för ca 900 milj.kr. Enligt det förslag som regeringen lade fram i september satsas ytterligare 400 milj.kr. på beredskapsarbete och 200 milj.kr. på vägar, på SJ och på reparationer och underhåll av statliga byggnader. I septemberpaketet ingår också att man ändrar Åmanlagarna, så att det blir möjligt att provanställa en person under högst sex månader och att anställa personal vid tillfällig arbetsanhopning. Inte minst det sistnämnda tror jag har stor betydelse, framför allt inom de mindre och medelstora företagen. Under den korta konjunkturuppgång vi hade 1978-1979 hörde man ofta från småföretagen att dessa tvekade att utöka sin arbetsstyrka just på grund av risken att den efter en tid inte skulle ha full sysselsättning. Vi måste förstå deras problem. En uppmjukning av anställningsskyddslagen, den s.k. Åmanlagen, kommer säkerligen att ha en positiv effekt på sysselsättningen. Lägger man därtill att en provanställning ofta leder till ett fast jobb, så bör ett sådant förslag från alla håll kunna mottas med tillfredsställelse. När vi i dag ser på vårt lands ekonomiska problem bör det stå helt klart att vi inte enbart kan spara oss ur krisen. Vi måste både begränsa den offentliga sektorns utgifter och — samtidigt — genom olika åtgärder försöka växa ur krisen. Regeringens åtgärder, såväl tidigare som nu i septemberpaketet, syftar också till detta. De syftar till att stimulera näringslivet till ökade investeringar. Vi har nu ett förslag, som snart kommer att behandlas av riksdagen, till ett bättre, rättvisare och mera snabbverkande investeringsavdrag. Förslaget innebär också en ökad satsning på forskning och utveckling, vilket är nödvändigt för att vi skall kunna hävda vår plats på exportmarknaden och kunna ta fram produkter som ligger högt i kvalitet och som vi kan konkurrera med på världsmarknaden. Det finns också förslag om att stimulera ett nyskapande. Det föreligger nu äntligen ett förslag om att göra det litet lättare för uppfinnarna, när de har fått patent på en uppfinning som de kan sälja och kan börja tillverkningen, genom den föreslagna möjligheten till inkomstutjämning över en femårsperiod för denna grupp i vårt samhälle. Om någon månad kommer en ny småföretagarproposition, som än mer skall underlätta småföretagens verksamhet, marknadsföring och expansion. Det förslag som har mött mest motstånd och vållat den största debatten är förslaget om momssänkning. Märkligt nog möts förslaget med motstånd just från de partier som förra året var motståndare till — eller tveksamma inför — höjning av momsen. Socialdemokraterna sade då nej och gör det nu också, trots att förslagen är av motsatt art. Moderaterna antydde ju att den höjning som då skedde kunde vara av mera tillfällig art. Nu, när det föreligger ett förslag om att sänka momsen, säger man från dessa båda partier nej. Vad är då orsaken till att man från regeringens sida lägger fram förslag om en sänkning av momsen? Vi vill bl.a. stimulera den inhemska konsumtionen, och vi vill undvika krav på kompensation på grund av devalveringen. Jag är förvånad över att man inte här inser det värdefulla i att göra en viss justering av mervärdeskattens storlek. Jag tycker nog att det skulle finnas anledning att stödja regeringens förslag. Det är angeläget att vi i en för landet bekymmersam tid inte låter vare sig partitaktiken eller den korta tiden inför se realistiskt på problemen och vara med och ta ett val bli avgörande. Vi bö ansvar för de beslut som är nödvändiga om vi skall vända utvecklingen i rätt riktning. Riksdagen har under de senaste åren beslutat om nya regler på kapitalbeskattningens område allmänt och för det kapital som är bundet i rörelsen. Likaså har det beslutats om nya regler för företagsbeskattningen. Det gäller beslut som bl.a. syftar till att underlätta kapitalförsörjningen, stimulera investeringar och göra skattereglerna för småföretag och storföretag mer likvärdiga. Det är värdefullt att dessa beslut har fattats, och det är angeläget att man nu också fortsätter att stimulera till nya investeringar, att se till att det blir intressant att satsa kapital i nyinvesteringar. Det är också angeläget att ytterligare åtgärder vidtas på sambeskattningsområdet så att skattereglerna blir mera likartade för gifta, samboende och ensamstående. Äktenskapet skall inte utgöra grunden för en skärpt beskattning. Om någon vecka kommer förmodligen centerns, folkpartiets och socialdemokraternas gemensamma förslag om skatteregler för 1983 att framläggas. Det är att beklaga att inte moderata samlingspartiet finns med i överenskommelsen. Att kräva betydande ändringar i skatteuttaget för 1982 är ganska märkligt, när bl.a. avtalen ligger bundna. Man måste fråga sig vad som egentligen kan vara motivet till att göra en genomgripande förändring av skatteskalorna vid en tidpunkt då den inte kan samordnas med en avtalsuppgörelse. Jag vill ändå hoppas och tro att när nu fyra partier krävt en marginalskattesänkning till 50 2 för det stora flertalet inkomsttagare, så skall inte taktiken hindra förutsättningarna för en bred samlad lösning av marginalskattefrågan och frågan om regler för underskottsavdragen. När det gäller den sistnämnda frågan har kritiken varit våldsam, samtidigt som ovissheten om reglernas utformning har varit stor. Kanhända kommer förutsättningarna för samförstånd att bli större när vi vet vad förslaget innehåller. I varje fall blir då spekulationerna mindre och förutsättningarna för en saklig debatt väsentligt större. Även om vi nu får ett betydligt förändrat skattesystem inom en nära framtid, så finns det all anledning att ha blicken riktad ännu längre fram. Vii centern blickar verkligen framåt, och vi har därför på allvar börjat studera förslaget om en utgiftsskatt. Det är för tidigt att i dag ha en alldeles bestämd uppfattning i den frågan, men det finns all anledning att se vilka fördelar och vilka nackdelar ett sådant system skulle kunna innebära. Alldeles självklart är att utgiftsskattesystemet har en betydelsefull inverkan när det gäller sparande. Ur denna synpunkt är det utan tvivel det bästa system man kan åstadkomma. Utgiftsskattesystemet innebär ju att man inte beskattar inkomsten förrän vid det tillfälle då den konsumeras. Därför lägger man i den enskildes hand att avgöra när han vill redovisa inkomsten för beskattning. Det finns utan tvivel betydligt större valmöjligheter för den enskilde med ett sådant system, samtidigt som det är klart positivt när det gäller att stimulera investeringar. Men vi kommer som sagt att diskutera den frågan vid åtskilliga tillfällen, och vi får väl se när utredningsförslaget är klart. Glädjande nog har ju utredningen tillsatts, och det är med stort intresse som vi från centerns sida emotser vad den kan komma att leda till. Nog finns det ljusglimtar när vi riktar blicken framåt och försöker sia om framtiden. Vi har i vårt land kunnig arbetskraft, goda företagsledare, högt tekniskt kunnande och i grunden ett stort ansvarskännande, som skapar förutsättningar för framtidstro. Kan vi dessutom något ställa partitaktiken åt sidan och låta samhällsansvaret träda fram i främsta ledet, då bör vi också kunna lösa dagens problem och skapa förutsättningar för en god utveckling.

Herr talman! Stig Josefson drog en lans för momssänkningen, och det är hans självklara rätt. Men jag måste reagera när han uttrycker förhoppningen att inte partitaktik skall diktera vårt ställningstagande till en momssänkning. Hade vi velat syssla med partitaktik, så hade vi naturligtvis sagt ja till en momssänkning. Det är ju en populär åtgärd — att se till att priserna sjunker. Att vi nu är synnerligen tveksamma inför en momssänkning beror på omsorgen om landets ekonomi, och vi är då så långt borta från partitaktik som man kan komma. F. ö. bör ju en mera seriös debatt i den här frågan anstå till dess vi och socialdemokraterna lagt fram resp. partimotioner.

Herr talman! Jag delar Knut Wachtmeisters uppfattning att debatten om momssänkningen bör få anstå. Men jag trodde inte att det var så känsligt, när jag sade att jag hoppas att partitaktiken inte kommer att bli avgörande när frågan skall lösas. Jag riktade mig inte till någon särskild, men den som känner sig träffad får göra det. Ett faktum är emellertid att det gäller att kunna genomföra devalveringspaketet utan att det blir alltför många negativa konsekvenser i form av kompensationskrav från det ena eller det andra hållet. Här menar jag att vi har ett instrument med vilket vi kan lösa problemen på ett tillfredsställande sätt. Därför uttalade jag förhoppningen att man skulle kunna bringa denna fråga till sin lösning utan att partitaktiken får spela in.
Herr talman! Att sänka momsen för att hindra att pristaket bryts igenom, med påföljd att vi får vissa automatiska lönehöjningar, är däremot taktik.
Herr talman! Jag tycker att det är beklagligt att inte Knut Wachtmeister har insett att det i momssänkningen ligger väsentligt mycket mer än vad han tog upp. Om vi nu skall fortsätta debatten vill jag fråga: Vilken effekt har en sänkning av inkomstskatten i dagens situation?
Herr talman! Rättssäkerheten är en högt värderad princip i vårt samhälle. Det är en princip som inte får eftersättas. Vårdandet av rättssäkerhetsprincipen får dock inte leda till att åtgärder som är angelägna och som för vissa grupper kan vara obekväma stoppas med hänvisning till rättssäkerheten. Jag värderar själv kravet på rättssäkerhet mycket högt. Om jag önskar ingå ett avtal eller över huvud taget göra en transaktion av något slag, måste jag kunna lita på att de rättsregler som finns när avtalet ingås också gäller när det skall verkställas. Ett stort gissel i vår samhällsgemenskap är den ekonomiska brottsligheten. Denna brottslighet som riktar sig mot samhället äventyrar hela grundvalen för vårt samhällssystem, ett system byggt på ansvar för oss själva och för våra medmänniskor och med skatter och avgifter som medel för att uppnå fördelningspolitiska och sociala mål. Att i ett samhälle som vårt smita undan detta ansvar måste med all kraft fördömas. Den ekonomiska brottsligheten måste bekämpas intensivt. I regeringskansliet pågår arbete med flera förslag till åtgärder mot ekonomisk brottslighet. I regeringsförklaringen, som avgavs vid riksmötets öppnande, redovisades att förslag kommer att läggas fram rörande s.k. grå arbetskraft samt beträffande förbättrad kontroll av inkomstoch utgiftsräntor. Vidare utlovades en ytterligare utbyggnad av de s.k. eko-rotlarna. Utöver dessa förslag finns i den till riksdagen lämnade propositionsförteckningen en lång rad propositioner, som utgör ett led i den intensiva kampen mot detta samhällets gissel. Vi har en proposition angående ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet. Propositionen går ut på att förverkande skall kunna ske av värde av sådan otillbörlig förtjänst eller besparing hos näringsidkare som uppkommit i anledning av brott begånget i utövningen av näringsverksamheten. Dessutom läggs det fram förslag beträffande de principer som bör vara vägledande när det på skilda områden inom specialstraffrätten införs avgifter som sanktion mot regelöverträdelser av olika slag, särskilt med sikte på juridiska personers verksamhet. Vidare läggs det fram en proposition angående bokföringsbrott. I propositionen föreslås att det kriminaliserade området för bokföringsbrott utvidgas så, att nuvarande åtalsbegränsningar tas bort och att straffet skärps. En proposition angående advokatverksamhet är också aviserad. Enligt denna proposition föreslås att rättegångsbalken kompletteras med en jävsregel, som riktar sig mot försvarare som på grund av sitt samröre med den misstänkte inte kan förväntas utföra försvarsuppdraget på ett korrekt sätt. Vidare behandlas i propositionen Advokatsamfundets disciplinära verksamhet. Detta är en reform som har diskuterats mycket i bl.a. massmedia. Jag anser att det är mycket angeläget att en ökad insyn från samhällets sida i Advokatsamfundets disciplinnämnd kan komma till stånd. Som jag tidigare har sagt kommer det under hösten att läggas fram en proposition angående grå arbetskraft. Propositionen kommer bl.a. att innehålla skyldighet för uppdragsgivaren att i vissa fall göra skatteavdrag på uppdragsersättningarna. I denna proposition kommer man också in på frågorna om dels kontroll av B-skattsedlar, dels införandet av ett s.k. frikortssystem. Vi har från centerpartiets sida motionerat om ett system med frikort. Med hjälp av de restlängder över icke redovisade avgifter och skatter som finns hos riksförsäkringsverket och kronofogdemyndigheterna skulle det vara mycket enkelt att utfärda ett s.k. frikort för de företag som seriöst sköter sina åligganden. Frikortet skulle helt enkelt bara tala om att företaget eller företagaren inbetalat arbetsgivaravgifter och skatter under närmast föregående år. Detta skulle vara ett stöd för dem som önskar anlita seriösa företagare. Under hösten har flera stora momsfiffelaffärer avslöjats. Det är mycket angeläget att kontrollen av mervärdeskattedeklarationerna skärps. En proposition om förbättrad kontroll kommer också att läggas fram under hösten. Förslaget kommer bl.a. att innehålla en förbättring av kontrollen vid registrering av skattskyldiga. Detta var helt kort några av de förslag som vi här i riksdagen kommer att få arbeta med under hösten. Men arbetet måste gå vidare. Mycken förbättring av situationen på detta område skulle säkerligen kunna uppnås informationsvägen. Om man exempelvis vid registreringen av näringsidkare gav information, eller vi kanske skall säga utbildning, om de regler som är aktuella för den enskilda verksamheten, skulle mycket vara vunnet. Det gäller även att utöka serviceorganisationen för småföretagen. Den organisation som byggts upp av Lantbrukarnas riksförbund, driftsbyrån, och som framför allt verkar på lantbruksområdet är ett av flera efterföljansvärda exempel. Jakten på den ekonomiska brottsligheten får dock inte leda till att så många restriktioner införs att den privata näringsverksamheten kvävs. Åtgärderna måste i stället inriktas på att med så enkla medel som möjligt åstadkomma så mycket som möjligt. Men det är också viktigt att lägga märke till att de som kanske hårdast drabbas av den ekonomiska brottsligheten är just småföretagare. De seriösa företagen som betalar sina skatter och avgifter får en närmast hopplös konkurrenssituation gentemot fifflarna. Det är därför angeläget inte minst ur denna aspekt att åtgärder vidtages. När det gäller den offentliga upphandlingen har en mycket bra modell byggts upp av Stockholms kommun. Den s.k. Stockholmsmodellen innebär att kommunen kontrollerar om anbudsgivarna är restförda hos kronofogdemyndigheten och hur de uppfyller sina förpliktelser mot det allmänna i fråga om skatter och avgifter. Kommunen kan därigenom undvika att göra affärer med företagare som är illojala mot samhället. Den här modellen borde kunna vara användbar även i andra kommuner och i landsting samt på det statliga området. Det är också mycket positivt att regeringen beslutat att snabbutreda hur den statliga upphandlingen skulle kunna användas på det här området. Den utredning som tillsattes skall undersöka hur ett förbättrat samarbete skall kunna komma till stånd mellan de upphandlande myndigheterna och kronofogdeoch skattemyndigheterna. Dessutom skall man se över gällande upphandlingsbestämmelser, så att de underlättar kampen mot skatteoch avgiftsfusket. En av anledningarna till att jag beslöt mig för att deltaga i debatten här i dag är en skrift från socialdemokraterna, utredningsrapport nr 8, 1981-09-15, angående ekonomisk brottslighet. På omslaget till denna skrift står det så här: ”Mycket talar för att skattesmitningen tog ordentlig fart först vid mitten av 70-talet. Visst förekom skattefusk och skatteflykt också tidigare. Men då fanns det en regering som aktivt och målmedvetet arbetade för att bekämpa dessa företeelser.” Det här är ett helt fantastiskt påstående. Om man går igenom riksdagstrycket för den senaste tioårsperioden, finner man att det är under senare år som det största antalet frågor av detta slag avgjorts i riksdagen. Detta har skett på grund av enskilda ledamöters initiativ, men framför allt på grund av avlämnade propositioner. En stor del i detta arbete har naturligtvis brottsförebyggande rådet. Men det är väl att märka att det var först fr.o.m. år 1978 som det till BRÅ knöts en utredning med uppdrag att se över lagstiftningen mot ekonomisk och organiserad brottslighet, dvs. först efter det att en icke-socialistisk regering hade tillträtt. Det har även ibland påståtts från socialdemokratiskt håll att det arbete som bedrivs av BRÅ inte leder någon vart. Detta är också ett helt felaktigt påstående. Om man går igenom den promemoria som upprättats inom BRÅ som heter ”Vad har blivit av översynsarbetets promemorior”, så finner man att de flesta förslag som lagts fram av BRÅ också lett till lagstiftning. Avslutningsvis vill jag säga att en förteckning över åtgärder som är nödvändiga för att bek ämpa den ekonomiska brottsligheten med all nödvändighet blir mycket lång. Genomförandet av förslagen kan också komma att innebära ett visst besvär för samhällsmedborgarna. Detta är dock ett besvär som måste bäras för att vi skall kunna komma åt de människor som genom sitt handlande ställer sig vid sidan av samhällets gemenskap.

Herr talman! Vi brukar innan vi beslutar oss för hur vi skall använda samhällets resurser ha ambitionen att ta reda på hur det verkligen förhåller sig inom det område där resurserna skall sättas in. Innan vi t.ex. bygger daghem, vägar eller skolor görs ofta noggranna statistiska och andra undersökningar om behov och framtida utnyttjande. Vi kan sedan inom de olika partierna ha olika meningar om vad vi skall prioritera, men sakunderlaget för beslut brukar i vårt land för det mesta vara både djuplodande och av hög kvalitet. På ett område är dock underlaget för det mesta anmärkningsvärt vagt. Det gäller hur vi skall utnyttja våra resurser för att bekämpa brottsligheten. Under mycket lång tid har brottslighetens utveckling i vårt land mätts i den s.k. polisstatistiken. Den statistiken har emellertid en avgörande och mycket stor svaghet: den mäter enbart den brottslighet som anmäls till polisen. Hur många av alla brott som begås som faktiskt anmäls till polisen vet vi inte. Skillnaden mellan den polisregistrerade brottsligheten och den verkliga brottsligheten brukar kallas den dolda brottsligheten eller mörkertalet. Sanningen att säga vet vi inte mycket om hur stora mörkertalen är. Hur många brotten är, av vilken sort de är, var i landet och av vilka de begås samt vilka förändringar som sker inom denna brottslighet — det som borde vara utgångspunkten för beslut om brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser — vet vi uppseendeväckande nog mycket litet om, trots att brottsstatistiken över till polisen anmälda brott i sig s älv är mycket omfattande. Det är väli och för sig rimligt att utgå från att mycket grova brott anmäls till polisen. Men vi vet att det t.o.m. vad gäller brott av typen mord, dråp och misshandel med dödlig utgång finns ett mörkertal, eftersom vi kan jämföra polisstatistiken med dödsstatistiken. Och det ligger naturligtvis i sakens natur att ett mycket grovt brott som spioneri har ett, låt mig säga så, mycket mörkt mörkertal. När man går från denna grova typ av brottslighet över till andra grövre brott av typ väpnat rån ner till ringa misshandel eller butikssnatteri, vill jag påstå att vår kännedom om det verkliga antalet begångna brott blir mindre och mindre och mörkertalen sannolikt större och större. Låt mig illustrera detta med en vanlig brottstyp i mellankategorin, nämligen bilstölder. Man skulle tro att alla människor som får sin bil stulen anmäler detta till polisen — det är ju ändå ett stort förmögenhetsvärde som har gått förlorat. Mörkertalet borde följaktligen vara ganska litet. Är detta så säkert? Hur många av dem som lever ett kriminellt liv vågar gå till polisen för att anmäla att deras bil blivit stulen och riskera att deras egen brottslighet uppdagas? Försäkringssystemet kan vara så utformat att det lockar vissa att falskt anmäla sin bil som stulen för att få ut försäkringsbeloppet. Då blir det fel i polisstatistiken på två sätt. Ett brott blir registrerat som egentligen inte är det, och ett annat brott, försäkringsbedrägeriet, som borde bli registrerat blir det inte. Den enda försiktiga slutsats man vågar dra av polisstatistiken om biltillgrepp jämförd med bilbeståndet här i landet är att bilägarna statistiskt sett löper mindre risk att få sin bil stulen nu än förr. Bilmarknaden har blivit så stor att biltjuvarna inte orkat hänga med och har förlorat marknadsandelar, om jag får begagna ett sådant ord, som är populärt i dessa dagar. Också när det gäller det område som Åke Polstam tog upp, den ekonomiska brottsligheten, vet vi att mörkertalen är stora och att det är svårt att få reda på hur det förhåller sig. Kan vi komma till rätta med dessa stora svagheter i faktaunderlaget, och varför är det viktigt att vi gör det? Vi har i vårt land liksom man gjort i andra länder sökt komma åt mörkertalen genom helt andra undersökningsmetoder. En sådan metod är de s.k. offerundersökningarna. Man går helt enkelt ut och frågar människorna i ett område om de har blivit utsatta för brott under en viss tidsperiod. Genom att svaren avges anonymt kan man åtminstone hoppas att ett nytt mörkertalsproblem inte uppkommer. Svaren jämförs sedan med den till polisen anmälda brottsligheten från samma område och samma tidsperiod. Herr talman! Resultaten av sådana undersökningar blir ofta skrämmande, så skrämmande att man börjar fundera över hur vårt samhälle rimligen skall klara de problem som avslöjar sig i dessa undersökningar. I Sverige gjordes en sådan undersökning med två brottstyper för några år sedan. Av brott som innebar stöld från person eller hushåll kände polisen till bara en tredjedel. Det stora flertalet fall av gatuvåld — i och för sig mest hot och ringa misshandel men allvarligt nog ändå — var praktiskt taget helt okända för polisen. En tysk undersökning av samma typ visade att 1 våldsbrott av 14 blir känt för polisen. Och en engelsk undersökning visade att hälften av de inbrott som begåtts i ett visst område aldrig anmäldes till polisen. I höst har i Sverige redovisats ytterligare undersökningar av denna typ som visar på samma uppseendeväckande mörkertal. Våld eller hot om våld hade bara anmälts till polisen i 20 96 av fallen. Omräknat i tal för hela riket innebär det att omkring 550 000 våldshändelser aldrig kommit till polisens kännedom. Leif Persson har för sexualbrottskommittén gjort undersökningar som visar på ett mycket utbrett sexualvåld som sker dolt i vårt land. Det är min uppfattning att det är helt nödvändigt att gå vidare och så långt möjligt fördjupa och bredda våra kunskaper om den faktiska brottsligheten. Men därutöver måste våra kunskaper fördjupas också på ett annat sätt. Brott som registreras i dag framträder i statistiken som ett brott begånget av en individ vid ett tillfälle. I verkligheten är nog detta mycket ovanligt. De flesta brott hänger ihop med en gängeller ligabrottslighet, en organiserad brottslighet eller en strukturell brottslighet med många förgreningar, t.ex. narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet. Individer som ingår i en sådan kriminalitet begår ofta upprepade brott av olika typ och återfaller inte sällan i brott efter kriminalvården. Vad vi alltså behöver är en socialt och strukturellt inriktad statistik, som beskriver denna kriminella verklighet, och det är mycket viktigt att vi får sådana kunskaper. Innan vi har fått ett fast och tillförlitligt grepp om den verkligt förekommande brottslighetens struktur och utvecklingstendenser, löper vi allvarlig risk att de knappa soci a, polisiära och rättsliga resurserna används i blindo och helt eller delvis förfelar sin verkan. Vi kan naturligtvis inte heller med någon högre grad av tillförlitlighet veta om en förändring av lagstiftning eller polisinsatser faktiskt leder till någon förändring av brottsligheten. i Det grundläggande problemet när det gäller orsakerna till brott och verkan av samhällsinsatser mot brott blir aldrig realistiskt beskrivet utan dessa kunskaper. Polisens effektivitet mäts i dag i jämförelser mellan anmälda brott och uppklarade brott. Mätt i dessa termer sjunker effektiviteten, därför att den allmänna brottsligheten ökar och antalet uppklarade brott, sett i relation till antalet anmälda brott, minskar. Men som jag tidigare framhållit är dessa grundläggande termer från början skeva, och därför vet vi inte om polisens insatser har någon effekt. Vi prioriterar t.ex. nu på olika sätt polisens resurser i kampen mot narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet. Satsningen är sannolikt riktig, det är vi överens om i justitieutskottet, men våra kunskaper om dessa strukturbrottsligheter är som jag sade tidigare mycket dålig. Diskussionen gäller ytterst hur hela narkotikastrukturen skall angripas med internationella överenskommelser, med polisiära insatser, med sociala insatser och vårdinsatser. Vet vi om de straffskärpningar mot narkotikabrotten och polisens prioritering av bekämpningen av denna brottslighet som förekommit de senaste åren verkligen lett till att denna brottslighet pressats tillbaka? Nej. det vet vi inte, även om vi har anledning att hoppas på det. Narkotikaproblemet visar också på någonting annat, nämligen att förändringar i samhället, i befolkningens sammansättning och attityder och i vårt internationella umgänge blir inkörsportar till en brottslighet som vi först mycket sent börjat förstå och skaffa oss kunskaper om. Herr talman! Traditionell brottsbekämpning har i vårt land och i många andra länder i stort sett bestått av två grundläggande element: för det första att genom en ekonomisk, social och kulturell utveckling göra det möjligt för bredast möjliga medborgargrupper att få del av god standard och meningsfyllt arbete och liv, för det andra att genom polis, rättsväsende och kriminalvård åstadkomma en hög risk för brottslingar att bli upptäckta, gripna, lagförda och straffade. Det första instrumentet har visat sig vara tveeggat. Den mycket höga levnadsstandard som vi uppnått i vårt land och den låga arbetslöshet som vi haft alltsedan 1930-talet har inte visat sig vara återhållande för brottslighetsutvecklingen — med de reservationer som finns när det gäller den statistiken. Tvärtom finns det uppenbarligen många inslag i just den kraftiga utvecklingen av den materiella levnadsstandarden som i sig är brottsbefrämjande. En slutsats är således att det i och för sig inte alltid är den materiella standarden eller den mer eller mindre rättvisa fördelningen av denna som håller tillbaka brottsligheten.

Om dessa förhållanden börjar vi nu få kunskap, låt vara att den är ytlig. Forskningsresultaten pekar på att om vi inom detta fält i samhällsplaneringen vill bygga in brottsbekämpningen, så måste vi vara medvetna om att familjens sociala roll, bostadsoch bebyggelsestruktur som medger uppbyggnad av ett förtroendefullt grannskapsförhållande samt daghemmens, förskolornas och skolans roll som uppfostrare av de unga måste få en helt annan tyngd än vad de haft under de senaste åren. Därutöver måste vi bli medvetna om att det finns en kriminalitet i andra länder — maffia, banditism, ligor — med förgreningar in i vårt land. Dessa kriminella organisationer begagnar sig av medel och metoder som vi hittills varit relativt förskonade från. Skaffar vi oss inte djup kunskap om dessa brottslighetstyper och medel att bekämpa dem med, kommer vi, med våra öppna gränser och omfattande kontakter med omvärlden, att liksom många andra länder få dem in i landet, med svåra följder för vårt öppna, fria och hittills relativt trygga samhälle.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg uppehålla mig vid arbetsmarknadsoch sysselsättningsfrågor. Mycket har redan sagts om situationen i landet. Jag vill dock redan från början konstatera att dagens läge är en bekräftelse på de bedömningar som vi socialdemokrater gjorde redan 1976. Det är en utveckling som vi försökt förhindra genom olika förslag — förslag som socialdemokraterna i den här debatten tidigare redogjort för. Herr talman! Det är mycket smärtsamt att behöva konstatera att landets ekonomi är raserad, att notera stagnation och nedgång i näringslivet och en ökande arbetslöshet — en utveckling där svaga grupper och regioner drabbats hårt, och värre tycks det bli. Av propositionen Vissa ekonomisk-politiska åtgärder framgår klart och tydligt i exempelvis det avsnitt som handlar om minskningar och förändringar av det regionalpolitiska stödet, att regeringen väntar sig ytterligare ökad arbetslöshet. Regeringen konstaterar att sysselsättningstillfällen som skapas genom regionalpolitiskt stöd innebär lägre samhällsekonomiska kostnader i de fall alternativet för människorna är arbetslöshet. Det är ett helt riktigt konstaterande. Jag citerar ur propositionen: ”Eftersom detta ofta är fallet” — dvs. att alternativet är arbetslöshet — ”i de regioner där sysselsättningen och arbetslösheten är hög får vid genomförandet av besparingarna de hårt.” Det här citatet vi ämst ställda stödområdena inte drabbas alltför klart att regeringen är medveten om att de: regioner kommer att drabbas ytterligare. Frågan är: Vad betyder ”alltför hårt”? Hur kan regeringen ha undgått att komma underfund med att de sämst ställda stödområdena redan är alltför hårt drabbade. Exempelvis Norrbotten har över 10 000 öppet arbetslösa. Arbetslösheten i Pajala kommun är 13,2 9 —- slår alla bottenrekord. Långtidsarbetslösheten ökar mycket snabbt. Det är en situation som borde ha fått också regeringen att inse att smärtgränsen redan har överskridits med bred marginal. Det är de enskilda människorna som far illa av arbetslösheten, så som Marianne Stålberg så målande beskrev i går kväll. Det blir en stressituation som negativt påverkar relationerna i familjen och relationerna med släkt, vänner och bekanta. Levnadsförhållandena varierar väldigt mycket mellan olika regioner och individer. Ett är dock gemensamt för allt fler, speciellt ungdomar, nämligen att de riskerar att slås ut från arbetsmarknaden. Låt mig citera en ung flicka, Gullmari, som har skrivit hur hon upplever sin vardag. Brevet har publicerats i en av våra dagliga tidningar. Hon säger så här: ”Nu blir jag arg. Jag är en tjej som bor i Luleå. Det känns som om vi här uppe i Norrbotten kryper och krälar efter en lång, brant och hög bergvägg. Vi försöker hela tiden komma upp till den blå himlen. Gång efter annan ramlar vi dock ner. Vi försöker alltjämt skapa oss ett vettigt liv med arbete, social trygghet och känsla att vara någon. Saker som är naturliga för andra, men oåtkomliga för oss norrbottningar. Vi får inga jobb. Och bara en människa som gått arbetslös länge vet hur fruktan: rt det känns.” Vidare tar hon upp kravet på solidaritet, och hon säger så här: ”När det skall skjutas en varg, byggas ut en älv, brytas uran, då är plötsligt solidariteten synlig.” Hon ställer också frågan: ”Vad vill ni egentligen med Norrbotten. Skall det vara en turistort som ni kan besöka en gång om året, en ödemark där ingen lever och bor?” Herr talman! Hon har delvis fått svar på sin fråga i bl.a. DN. Där föreslår man en organiserad utflyttning av den arbetsföra befolkningen. Det är en absurd idé. Vad skall det bli av alla som inte är i produktiv ålder? Det har man inte behandlat. Låt mig ta en annan vardagssituation. Jag skall citera ett av ombuden på vår partikongress. Det är en man som både i arbetet och under fritiden sysslar med ungdom. Han känner alltså väl till de olika problem som följer med arbetslöshet. Han säger ungefär så här: Jag är född vid Kalix älv, och jag bor fortfarande i Kalix. Jag besöker forsarna vid Kalixälven ofta. Jag står där ensam, och jag känner mig arg när jag ser energin fara iväg. Denne man är inte ensam om att hävda att resurserna borde utnyttjas till att utveckla vårt län och ge människorna arbete för att de inte skall gå under i arbetslöshetens grottekvarn. Ett rimligt krav är väl att Vattenfall får möjlighet att projektera Kalixälven, så att man får klart besked om vad en utbyggnad skulle innebära ur ekonomisk synpunkt samt ur energi-, sysselsättningsoch miljösynpunkt. Vi vet att Norrbotten är ett rikt län. Under en följd av år har vi haft ett utflöde av resurser från länet: LKAB:s vinster fram till 1970-talet, Vattenfalls vinster av vattenkraften, högt banksparande i länet med utlåning söderut, kommunalt påkostad utbildning och uppfostran av ungdom som produktivt utnyttjas i Sydoch Mellansverige. Därför uppfattas förslaget om organiserad utflyttning som bittert. Det väcker ilska och även stor oro hos många. Jag vill citera en tredje röst från välfärdsstatens utkanter, en man som arbetar bland de utslagna. Han säger: Jag känner mig arg. Jag känner mig orolig över den stora ungdomsarbetslösheten. Han talade också om att i hans kommun hade man fortfarande några kvar av dem som aldrig lyckades komma ut på arbetsmarknaden efter 1930-talets ungdomsarbetslöshet. Han uppmanade politikerna att tänka på att långtidsarbetslösa kräver mycket större samhällsinsatser för att kunna slussas in på arbetsmarknaden, om det över huvud taget går att klara dem. Alla dessa tre helt vanliga fredliga människor har sagt att de är arga. Det bevisar att arbetslöshet medför spänningar i samhället. Det finns en uppdämd ilska hos dem som möter arbetslöshet, undersysselsättning och alla följder härav. I England exempelvis har man haft kravaller, och där är forskare, politiker och representanter för företagare eniga om att kravallerna inte enbart berodde på arbetslöshet, man att den helt avgörande orsaken var ungdomsarbetslöshet. Det borde vara en varningssignal till regeringen. Av ren självbevarelsedrift borde regeringen vidta åtgärder för att minska arbetslösheten. I första hand borde kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatser göras. Bibehåll det sista skyddet mot öppen arbetslöshet! Beredskapsarbeten är bättre än öppen arbetslöshet. Herr talman! Med arbetslöshet följer också ökad sjuklighet. Det är vetenskapligt bevisat. Urban Janlert vid socialmedicinska forskningsenheten i Luleå redovisar bl.a. en amerikansk studie, av vilken framgår att det finns ett klart samband mellan intagning för psykiatrisk vård och arbetslöshet. Intagningarna ökade vid arbetslöshet och minskade under högkonjunktur. Undersökningen visar att självmorden ökade när arbetslösheten steg. Man finner också en ökning av starkspritkonsumtionen och en ökning av spädbarnsdödligheten vid stor arbetslöshet. Man har också påvisat geografiska skillnader när det gäller förekomsten av högt blodtryck. Och man har dragit slutsatsen att arbetslöshet och hot om arbetslöshet leder till förhöjt blodtryck, som i sin tur disponerar för t.ex. hjärtinfarkt. Herr talman! Ungdomsarbetslösheten har alltid betraktats som särskilt farlig. Det finns bl.a. en finsk undersökning av 19-åriga män, av vilken klart framgår att arbetslösa äter sämre, använder berusningsmedel och missköter sin personliga hygien och kroppsliga kondition i större utsträckning än sina jämnåriga kamrater som arbetar. Arbetslösa slits således ut snabbare än andra, och man tror att dagens arbetslösa ungdomar kommer att bli morgondagens medelålders sjuka män. Det finns fler undersökningar. I Västerbotten har man intervjuat läkare och distriktssköterskor i Lycksele sjukvårdsdistrikt.

De undersökningar som är gjorda visar att arbetslöshetens konsekvenser kommer att ha stor betydelse för människornas hälsotillstånd och för de krav som kommer att ställas på hälsooch sjukvården. Det verkar därför paradoxalt att samtidigt som regeringen drar in på den offentliga sektorn och därmed minskar landstingens möjligheter att bedriva en rationell och bra sjukvård, så utsätter man människor för hälsorisker i form av arbetslöshet. Detta är mycket ologiskt och omänskligt. Att acceptera arbetslöshet är dessutom samhällsekonomiskt vansinne. Det tycker jag att de skall tänka på som i dagens situation pläderar för mindre insatser på arbetsmarknadsområdet. Fru talman! Det finns ingen värre arbetsmiljö än den att vara arbetslös. Med de orden avslutade SSU-distriktets ordförande i Norrbotten ett industripolitiskt seminarium för några dagar sedan. Det är viktigt att dagens insatser på arbetsmarknadspolitikens område är rejäla. Det är insatser för vår ungdom och insatser för en gemensam framtid för oss alla.

Fru talman! I den långa raden av talare i denna allmänpolitiska debatt vill jag ta en stund i anspråk för att tala om situationen i våra norrbottniska malmfältskommuner. Jag vill också tala litet grand om LKAB:s situation. Folkhumorn har ju döpt den allmänpolitiska debatten till ”Hembygdens dag”, och det namnet kommer inte på skam, när jag nu skall tala. Om jag kommer att tala mer om LKAB:s än om kommunernas bekymmer, så beror det på att det finns ett intimt samband mellan verksamheten i LKAB och kommunerna i malmfälten. De båda kommunerna Kiruna och Gällivare var en gång tämligen bekymmersfria. De hade en god ekonomi och en tillväxt i hägnet av det stabila och rikt vinstgivande företaget LKAB. Nu har situationen tyvärr radikalt ändrats. Vi tänker gärna tillbaka på den ”gamla goda tiden”, och många drömmer om att den tiden skall komma tillbaka. Låt mig säga, fru talman, att detta är en dröm som inte går i uppfyllelse — vi får inte sådana tider utan att man tar starka och målmedvetna grepp i skeendet. Den tid då LKAB:s gruvverksamhet gav landet vinster i hundramiljonsstorlek varje år skyms nu av den långa raden av svåra förlustår. Förlusterna är egentligen onödigt stora, och vissa år skulle egentligen bokslutet ha visat vinst i stället, om inte de evigt debatterade men ännu inte åtgärdade höga avgifterna för malmfrakterna på järnvägen tillåtits att späda på förlusterna. Jag tror att den frågan har varit aktuell i elva långa år, och det måste väl närmast betecknas som en skandal att inget har gjorts åt denna uppenbart orättvisa belastning på LKAB. Hälsan tiger still, säger ett gammalt ordspråk, och frågan är om inte detta är en starkt bidragande orsak till den situation som LKAB i dag befinner sig i. Under de rika åren var det inte någon vare sig i företagets ledning eller i ägargruppen som på allvar ägnade sig åt att planera företagets framtid. Man var medveten om att det fanns malm i tillräcklig mängd, och lika övertygad var man om att malmen alltid skulle vara en efterfrågad och välbetald vara på . världsmarknaden. Det måste helt enkelt ha varit på det sättet. Någon annan förklaring finns inte till den totala brist på framtidsplanering som jag tycker kännetecknar dagens situation. Man vart.o.m. så generös att man i anslutning till planerna på ett Stålverk 80i Luleå gick ut till kunderna och förvarnade om att företaget måhända inte skulle kunna fortsätta att vara den gamla stabila malmleverantören, som det tidigare varit. Om nu detta var ett utslag av någon svensk superhederlighet eller något annat vet jag inte, men jag vet att det var helt förödande för företaget och att det medförde förlust av värdefulla marknadsandelar. Man kan också sätta frågetecken för effektiviteten hos den försäljningsorganisation som hade till uppgift att försöka sälja LKAB:s produkter. Melodin för ledningen och dess värre även för ägaren-staten blev att dra ned volymen bruten malm, att reducera arbetsstyrkan och att sätta in pengar enbart för att täcka förlusterna i företaget. Några nya grepp för att bredda företagets verksamhet tog man inte. Investeringsramen krympte till ett minimum, och framtidstron minskade i takt därmed. Duktiga medarbetare slutar som en följd av detta, och att de anställdas intresse inte var särskilt stort för att producera malm som enligt ledningen inte gick att sälja, det säger sig självt. Vissa utredningar har varit mycket negativa. Jag tänker närmast på den som levererades av Industriförbundets utredare, som var något av en domedagspredikan. Den uppfattades också på det sättet. ar, såsom byggande av apatitverk i Malmberget, avstår man från. Alla förslag till åtgärder för att skapa nya arbeten avv as konsekvent med motivet att företaget inte har de pengar som behövs. Investeringar i nya huvudnivåer anges vara något som man bör ställa på framtiden, trots att alla vet att det kan innebära att gruvornas produktionsmöjligheter stryps och att situationen därmed förvärras. Halva gruvan i Malmberget är i dag avställd. Malmen får ligga därför att det kostar pengar att bryta den hematitmalm som utgör en del av volymen. Trots att man har ett specialbyggt hematitverk i Malmberget, som nu ligger i malpåse och väntar på att tas i bruk, avstår man av ekonomiska skäl från brytningen. Att så behandla en gruva har i alla tider kallats för rovbrytning och, fru talman, det är hotande nära att bli det nu också, om inte företaget och ägaren ser till att investera de pengar som behövs för att öppna dets.k. Västra fältet i Malmbergsgruvan. På tal om behovet av nya huvudnivåer i gruvorna vill jag nämna att detta alltmer har kommit att framstå som en så oerhört stor investering att den är närmast omöjlig att göra. Det kan vara av intresse att konstatera att man i Brasilien i dag står beredd att investera mycket större belopp utslaget per brutet ton än vad det här är fråga om. Bara det faktum att man ute i världen är beredd att sätta in många milj arder i exploatering av nya järnmalmsgruvor borde medföra litet större brådska hos LKAB:s ledning och hos regeringen när det gäller att sätta i gång de nödvändiga förberedelserna för den framtida gruvbrytnigen i Norrbottens rika malmgruvor. Ingenting kan vara mer förödande än att redan nu, genom underlåtenhet att fatta investeringsbeslut, aktivt förbereda nedläggning av hela eller delar av LKAB:s gruvverksamhet. Det finns glädjande inslag i form av den nyöppnade koppargruvan i Kiruna. Tyvärr är det fråga om så få nya jobb att det trots allt blir en mycket stor nettoförlust genom den övertalighet som LKAB i vart fall teoretiskt uppvisar. Det vill alltså till krafttag, och det är bråttom! Glädjande är den nya ledningens målsättning. Man går nu aktivt in för att återerövra marknader som tidigare gått förlorade och slåss även hårt i konkurrens med andra om att erövra nya marknader. Det är bra, och det är en djärv satsning som helhjärtat har stöd av alla de anställda. 25 miljoner ton färdiga produkter fram till 1983 är målsättningen. En produktivitetsökning på bortåt 30 26. som till stor del blir produkten av en större brytningsvolym och därmed ett bättre utnyttjande av redan befintliga resurser, är ett annat mål. Om inte denna satsning går hem är det, det står helt klart. allvarlig fara på taket. Då hotas förutsättningarna för att driva alla enheter som nu är i gång, och vad det i sin tur skulle betyda för sysselsättningen och därmed framtiden för gruvsamhällena Kiruna och Gällivare-Malmberget behövs det faktiskt inte mycket fantasi för att förstå. Detta får helt enkelt inte hända! Fru talman! Allt är dess bättre inte mörkt och dystert. Det finns en ljusare framtid, om ledning och ägare tar till vara alla förutsättningar. Jag har redan nämnt att den nya ledningen uppvisat exempel på handlingskraft, som kan ses som någonting positivt redan på kort sikt. En redan vidtagen åtgärd. som visserligen inte skall överskattas, är flyttningen av LKAB:s huvudkontor. Den kommer att förkorta vägen mellan ledning och verksamhet och medföra en bättre insikt i allt det som måste göras för att företaget på nytt skall fylla sin viktiga samhällsfunktion. Det räcker inte att bara bryta malm, och det kommer säkerligen företagsledningen underfund med när den nu också fysiskt börjar vistas i den rätta miljön. En annan och kanske litet mer avlägsen ljusning är förekomsten av naturgas utanför Nordnorges kust. Så avlägsen är den dock inte att man kan vänta med alla de åtgärder och förberedelser som är nödvändiga för att nyttiggöra denna nya resurs. Regeringen bör, som jag ser det, exempelvis snarast ta kontakt med Norges regering för att bl.a. utröna om den nya borgerliga regeringen där är beredd till samma kraftfulla handlande i denna fråga som den avgångna socialdemokratiska regeringen var. En annan viktig och brådskande fråga är att försöka få ett sådant pris på gasen att den över huvud taget blir intressant för vidare malmförädling och annan industriproduktion på vår del av Nordkalotten. När det gäller vår egen regerings åtgärder kan vi konstatera att det nu tillsatts en speciell utredning för att planera malmkommunernas framtid. Det är bra att denna utredning har kommit till. Att det är minst tio år för sent är det inte särskilt intressant att konstatera i dag. Tyvärr ser det ut som om de direktiv som utredningen fått inte alls präglas av den beslutsamhet och slagkraft som nu verkligen behövs. Tvärtom verkar det vara så att, om inte gruvhanteringen så helt faller ihop att den inte själv orkar bära upp ”tillräckligt stora samhällen” i malmkommunerna — vad man nu kan mena med ”tillräckligt stora samhällen” — så skall inte samhället vidta några särskilda åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen. Det gäller, säger alla, att nu säkra LKAB:s överlevnad. Även detta är en intressant fråga: Vad är överlevnad? Är ett halverat LKAB att anse som överlevt? Redan det faktum att ett stort antal jobb nu är hotat vid gruvorna borde vara signalen till en intensiv aktivitet på alla håll för att ta fram jobb som ersättning för dem som går förlorade. Att slå vakt om malmkommunerna i deras nuvarande omfattning bör vara regeringens minimimålsättning. Jag vill gärna ge några exempel på var dessa nya arbeten kan skapas. Genom att snarast påbörja en upprustning av malmbanan, så att den tål högre axeltryck och därmed högre tågvikter, skapar man arbetstillfällen. Därmed skapas också förutsättningar för en rationalisering av malmfrakterna. Det tjänar man stora pengar på i framtiden. Södra omloppet, dvs. linjen Gällivare-Luleå, spelar dessutom en utomordentligt stor roll även i länets näringsliv utöver gruvbrytningen. Min partivän Sten-Ove Sundström kommer att närmare belysa detta i sitt anförande. Att bygga nya och större lok för att dra de tyngre tågen ger mera jobb, om än inte i Norrbotten — det är välkommet ändå. Industriminister Åsling sade i Kiruna för några dagar sedan att rälstillverkningen bör flyttas till SSAB i Luleå. Det vore enligt min mening välbetänkt även med tanke på behovet av den kraftigare räls som erfordras för den moderniserade malmbanan. Detta ger inte bara jobb i länet — det medverkar också till en minskad kostnad för den framtida malmfrakten och ett billigare och effektivare banunderhåll. Byggande av de nya huvudnivåerna har jag redan nämnt. Utöver vad jag här har nämnt har regeringen redan fått en ingående redovisning, dels från de anställda i företaget, dels från berörda kommuner. En sak måste vara helt klar: Regeringen får inte ställa så hårda krav på företagsekonomisk lönsamhet när det gäller LKAB att detta sätter stopp för sådana åtgärder och investeringar som på längre sikt återskapar företagets möjlighet att fylla sin samhällsfunktion. Jag har många gånger fått del av de anställdas synpunkter på dagens situation och även de förslag till åtgärder som de anser nödvändiga. Allt detta vittnar om ett äkta, uppriktigt och ansvarsfullt engagemang. De anställda är beredda att göra allt de kan för att företaget skall gå bra i framtiden. Jag hoppas att jag inte trampar någon i företagsledningen, företagets styrelse eller denna kammare på tårna — vid närmare eftertanke förefaller det vara en fysisk omöjlighet — om jag påstår att det inte finns några som har större anledning att göra sitt yttersta för gruvbrytningens framtid än de människor som har sin bärgning direkt i gruvarbetets olika delar. Kravet är klart utsagt: Allt måste göras för att rädda en konkurrenskraftig framtida gruvhantering. Ingen nedläggning av gruvorna kan accepteras utan att man dessförinnan har sett till att det skapas nya jobb som ersätter dem som går bort i gruvarbetet. Sverige och dess regering har inte råd att avstå från det rika Norrbottens tillgångar, och det är därför vi måste satsa och satsa hårt redan nu.

Fru talman! I den allmänpolitiska debatten i februari i år gav jag uttryck för min oro över det allvarliga sysselsättningsläge som rådde i Kopparbergs läns glesbygdskommuner. Det läget har bara förvärrats, och nu anser jag att något måste göras för att skapa fler arbetstillfällen i länet. Barai år har 1 700 anställda i länet varslats om uppsägning. Det råder stora svårigheter inom många branscher. Jag kan nämna gruvindustrin, järnoch stålindustrin, byggnadsindustrin och träindustrin. Jag vill dock nu i mitt anförande koncentrera mig på två områden — tekoindustrin och då huvudsakligen skinnindustrin samt träindustrin. Torsdagen den 17 september inträffade en unik händelse i det här landet: en politisk strejk. Beklädnadsarbetarnas förbund genomförde då sin landsomfattande tvåtimmarsstrejk som en protest mot regeringens tekopolitik. Strejken var unik inte bara därför att det var en politisk strejk utan också därför att både arbetstagare och arbetsgivare kunde enas om en protestaktion mot en av regeringen förd politik — eller kanske snarare brist på politik.

Mycket snabbt måste följande basproblem lösas: Temporära handelsrestriktioner måste till, för att förhindra en ohämmad lågprisimport, samt reimport genom annat land, av produkter från i första hand Asien och Sydamerika samt statshandelsländer. Detta förutsätter en fullgod ursprungsmarkering både i tullhandlingar och produkter.

Anslut skinnoch läderprodukter till de förhandlingar för MFA som nu pågår. Visa aktivt engagemang i MFA-förhandlingarna.” MFA är alltså det s.k. multifiberavtalet. Ja, även arbetsgivarna och en SAF-ansluten organisation tar i mot regeringen när det gäller tekopolitiken eller bristen på tekopolitik. Situationen är väl nu den att man måste bestämma sig: Skall det finnas någon tekoindustri kvar i landet eller inte? Särskilt allvarliga är förhållandena för skinnoch läderindustrin. Tekodelegationen föreslog för snart ett år sedan åtgärder som då ansågs nödvändiga, och dessa gäller fortfarande och i än högre grad. Den viktigaste åtgärden ansågs vara ”att man som riktpunkt för samhällets insatser har en produktionsvolym på i stort sett 1978 års nivå. Denna nivå motsvarar i stort den som är behövlig från försörjningsberedskapssynpunkt.” Ingenting har ännu hänt, och här är det väl ändock frågan om det inte handlar om att svälta ihjäl företagen. Det har länge sagts att förslag skulle läggas från regeringens sida och nu måste något till, om man inte medvetet vill helt köra en näring i botten eller kanske rent av ta död på den. Jag vill också kort vidröra byggkrisen och konstatera, att nu måste något göras. Den arbetslöshet som nu blir allt värre bland byggnadsarbetarna är mycket allvarlig och helt oacceptabel, och med den följer ju så många fler svårigheter. Låt mig bara nämna ett område som drabbat Kopparbergs län mycket hårt, nämligen träindustrin. Träindustrin är den bransch som drabbats hårdast av uppsägningar och permitteringar. Var fjärde av Träindustriarbetareförbundets medlemmar i länet berörs av driftsinskränkningar. Det måste betraktas som ett fruktansvärt läge, som skapar stora svårigheter för både företag och anställda. En sådan situation måste skada hela branschen i länet. När inga byggen är på gång finns heller inget arbete för de inom träindustrin sysselsatta. Ingen behöver dörrar och fönster eller skåp och bänkar, och inte heller för andra inredningsdetaljer går det att få avsättning. Risken är överhängande för en mycket stor arbetslöshet även inom andra branscher som är beroende av att byggnadsbranschen har sysselsättning. Det kostar stora summor att ha folk arbetslösa. Därför måste kraftiga åtgärder sättas in för att skapa sysselsättning åt alla. Jag hoppas att regeringen är beredd att förklara krig mot arbetslösheten och då vidta alla till buds stående medel för att klara sysselsättningen. Vi har inte råd med fler arbetslösa människor, inte i någon bransch. Sätts inte krafttag in mot byggarbetslösheten, kommer följdsvårigheter att drabba inte bara träindustrin utan också sågverken och i sista hand även skogsarbetarna och säkerligen också transportsektorn. Sverige måste ur krisen, men det måste ske genom åtgärder som skapar sysselsättning och skyddar de sämst ställda i samhället.

Fru talman! Den allmänpolitiska debatten i går och i dag har inte genomsyrats av någon större optimism inför framtiden hos de flesta av oppositionens talare, trots att vi här i Sverige, om man jämför oss med de flesta andra länder, har mycket stora möjligheter att komma till rätta med våra problem. Insikten om att vi levt över våra tillgångar både privat och offentligt är betydligt större hos den breda allmänheten än hos den socialdemokratiska ledningens talesmän. Att den offentliga sektorn har tagit för stor del av bruttonationalprodukten i anspråk tycks inte bekymra socialdemokraterna i någon högre grad. Men en ökning på tio år från 45 9 till 67 20 år 1981 av den offentliga konsumtionens andel av BNP är allvarlig. Hejdas den inte utan får samma utveckling under nästa tioårsperiod, skulle det betyda att ca 90 96 av BNP går till offentlig konsumtion. Regeringens ekonomiska program tillsammans med räntesänkningen innebär att vi sakta men säkert skall få balans i ekonomin genom de åtgärder som föreslagits. Endast genom att prioritera industri och näringsliv kan vi på sikt bevara och förbättra välfärd och social omsorg om människorna. Det är en bekväm och lättsam väg som moderata samlingspartiet har valt, att lämna regeringsskutan och i opposition driva sin egen linje i politiken — en betydligt enklare metod än att i en ekonomiskt bekymmersam tid stanna kvar i regeringsställning och försöka få rätsida på våra ekonomiska och övriga problem. Men så blir det när partitaktiken och inte ansvaret för landets bästa får bestämma handlingsmönstret. Det har i går och i dag talats mycket om opinionssiffror. Som väl är tillsätter och avsätter inte opinionsmätningar regeringar. Möjligen bör man skänka en och annan tanke åt hur otroligt rörliga väljarna nu är.

Det kommer att utkrävas ett ansvar också av oppositionen när det gäller den ekonomiska politiken. Man kan inte med framgång dels kritisera budgetunderskottet, dels genom olika förslag göra det ännu större, som socialdemokraterna gör. De beslut man nu har tagit inom LO och SAP om att införa kollektiva löntagarfonder om man vinner valet 1982 är ett dråpslag mot möjligheterna att föra Sverige ur krisen. Därför måste alla krafter inom de icke-socialistiska partierna samlas för att förhindra en sådan utveckling. Det betyder att Sveriges möjligheter att fortsätta att vara ett land som bygger sin utveckling och välfärd på en socialt anpassad marknadsekonomi föreligger endast med en icke-socialistisk regering. Moderata samlingspartiet får då inte genom att driva en hård oppositionspolitik omöjliggöra ett borgerligt alternativ till socialdemokratin. Socialdemokraterna menar att kollektiva fackliga löntagarfonder skall vara undermedicinen som skall rädda Sverige. Så påstår man också att dessa löntagarfonder är förenliga med en socialt anpassad marknadsekonomi. Fru talman! Ett så omaka äktenskap är inte möjligt, och det vet socialdemokraterna mycket väl. Tvärtom kommer löntagarfonder av LO-SAP-modell att helt förändra samhällssystemet i Sverige, från ett marknadsekonomiskt till ett planhushållat, socialistiskt samhälle. Opinionsläget i Sverige är emot kollektiva löntagarfonder men positivt för ett enskilt aktiesparande och ägande. Folkpartiet kan aldrig förhandla om att införa ett planhushållat, socialistiskt samhälle i Sverige. Därför säger vi ett klart och bestämt nej till fackliga kollektiva löntagarfonder av LO-SAP-modell. Debatten om löntagarfonderna har i sig under många år varit en bromskloss för offensiva satsningar i näringslivet. Många företagare har tvekat att utöka sin verksamhet eller att starta eget inför den osäkerhetsfaktor som löntagarfondsdebatten har utgjort. Vi har i mitt län, Blekinge, en besvärligare och svårare situation på arbetsmarknaden än i många andra delar av landet. Jag vill absolut inte förringa svårigheterna. Ändå är det så att genom en klok ekonomisk politik och en satsning på livskraftiga och stabila industrier och företag i Sverige kan vår situation i Blekinge också förbättras. Vi har i Blekinge haft socialdemokratisk majoritet i landstinget länge. Det har inte medfört någon bra ekonomisk utveckling. Tyvärr dras vi med den högsta landstingsskatten i landet. Av våra fem kommuner har fyra socialdemokratisk majoritet. Inte heller detta faktum har medfört någon lyckosam utveckling i länet. Därför har jag svårt att tro att en socialdemokratisk seger 1982 skulle medföra något gott för vare sig Sverige eller Blekinge. Kanske kunde i stället ett maktskifte i Blekinge läns landsting och kommunerna i vårt län medföra en annorlunda och bättre utveckling med nya initiativ och en annorlunda syn på problemen. Det är inte så många av den socialdemokratiska oppositionens talesmän i dag som har orkat lyfta blicken och se ut i vår omvärld. Att vi har klarat oss bättre i arbetsmarknadspolitiken än många andra länder i västvärlden är obestridligt. Arbetslösheten är två, tre, t.o.m. fyra gånger större i dessa länder, men det vill socialdemokraterna inte gärna tala om. Så är arbetslösheten t.ex. i USA 7 20, i England 12 26, i Frankrike 7 90, i Belgien 12 Ze, i Italien 9 26. Västtyskland och vårt grannland Finland har båda en arbetslöshet över 5 96. Stora insatser har verkligen gjorts och kommer fortsättningsvis också att göras för att hålla arbetslösheten på en så låg nivå som möjligt. Arbetsmarknadsminister Ingemar Eliasson har i dag som förste talare utförligt redovisat hela åtgärdspaketet. Men kanske borde vi ändå mitt i all pessimism och domedagsstämning konstatera att vi i Sverige har förutsättningar och möjligheter att åtgärda vår situation, om vi bara kan samarbeta och gemensamt ta ansvar i stället för att bedriva konfrontation och strid. Det har inte under denna debatt sagts mycket om alla de länder i världen där människor svälter, torteras, misshandlas och dödas. Det gäller länder där folket saknar de elementäraste rättigheterna och inte kan tillfredsställa sina enklaste krav på mat för dagen, kläder på kroppen och tak över huvudet eller har några som helst demokratiska rättigheter eller någon personlig frihet. Kunde vi använda vår fantasi och leva oss in i dessa människors villkor skulle kanske klagan och jämmer här få mer rätta proportioner. Vi har blivit så materialistiska, med så stora krav på att samhället skall klara allt åt oss. Tyvärr har då vår omsorg om och vårt ansvar för varandra minskat i stor utsträckning. Men ett samhälle där medborgarna inte visar verklig gemenskap och verkligt ansvar för varandra blir ett fattigt och armt samhälle trots en utbyggd social välfärd. Folkpartiet står för frihet och rättvisa. Vi säger ja till marknadsekonomi, nej till löntagarfonder och centralstyrning. De ekonomiska problemen kan bara klaras om vi räknar med de enskilda människornas förmåga och insatser. Men vi säger också i folkpartiet ja till att fördela bördorna rättvist och till solidaritet med alla de människor som lever under så mycket svårare villkor i världens fattiga länder. Vi vill också ta vara på idealiteten och ansvarsk byggas. änslan. På de grundstenarna anser vi att ett gott samhälle för alla kan

Fru talman! Margot Håkansson önskade sig ifrån Sverige och ville fly från dagens verklighet ut i vida världen. Det är ganska självklart att det är lättare att prata om hur det är ute i vida världen än att ta itu med problemen på hemmaplan — det är alltid jobbigare. Vad som gjorde att jag begärde ordet var Margot Håkanssons angrepp på den offentliga sektorn. Under den tid då den offentliga sektorn har ökat har vi byggt ut bl.a. skolan, sjukvården och åldringsvården. Såvitt jag kan minnas har Margot Håkanssons parti inte en enda gång sagt: Vi skall inte göra det eller det. Man har alltid haft önskemål om ännu mer offentliga insatser. Man har hela tiden klagat på att utbyggnaden av den offentliga verksamheten gått för sakta. Nu, när man tillsammans med moderaterna har raserat ekonomin, står man här och säger att den offentliga sektorn har ökat för snabbt. Tala om vad det är ni vill ha bort från den offentliga sektorn! F. n. ökar Kommunals arbetslöshetskassa mest. Det är alltså mest kvinnliga kommunalarbetare som blir arbetslösa. Vad vill ni sätta dem i jobb med då? Tala om var de skall sysselsättas! Industriinvesteringarna går ner, och den offentliga sektorn skall dras ner, säger ni. Jag tycker också att Margot Håkansson skulle hålla sig för god att göra ett sådant angrepp som hon gör på löntagarfonderna. Margot Håkansson, och folkpartisterna över lag, skulle lägga ner all sin energi på att lösa exempelvis ungdomsarbetslöshetsfrågorna. Ni har gått ut och sagt att vi skall ha en ungdomsgaranti. Vad betyder denna ungdomsgaranti, när vi har över 60 000 ungdomar som går arbetslösa och långtidsarbetslösheten bland dem ökar? Litet bör man ändå hålla sig till sin egen verklighet i Sverige och inte bara sväva så mycket utomlands. Problemen utomlands är mycket svåra. Men det hjälper inte våra arbetslösa om vi får samma situation i Sverige. Och dit är vi på väg — ni måste se upp i tid.

Fru talman! Jag satt och lyssnade på Margot Håkanssons hyllning till de enskilda initiativen och märkte hennes misstro mot samhällets förmåga att klara sådana här uppgifter. Jag måste fråga: Vad menar Margot Håkansson att Norrbottens ungdomar skall göra? Var finns de enskilda initiativ som skapar förutsättningen för att ändra på det förhållandet att fyra av sex ungdomar i dag får lov att flytta från Norrbotten? Och, Margot Håkansson, vart skall de ta vägen? Var finns detta lyckoland som Margot Håkansson pratar om, dit våra arbetslösa ungdomar kan flytta, när det enskilda initiativet är så starkt? Är det måhända i Blekinge? I så fall skulle jag vara tacksam för att få reda på det. Jag tycker det ibland verkar som om man i sin ambition att gå emot kollektiva löntagarfonder — eller vad det nu är man hänger upp sig på — söker alla möjliga och omöjliga vägar för att skrämma människor för dessa, i stället för att tala om var det finns en lösning på problemen. Jag vill försäkra Margot Håkansson och övriga folkpartister: Vi är inte rädda för löntagarfonder i Norrbotten. Men vi funderar på hur man skall kunna göra någonting liknande löntagarfonderna i de statliga företagen. Det är samhällsägda företag som våra ungdomar har att lita till. Vill Margot Håkansson medverka till att de pengar kommer fram från regeringen som säkrar sysselsättningstillfällena för de arbetslösa Norrbottensungdomarna, som egentligen bara har de för Sverige så värdefulla basindustrierna att vända sig till? Vad är annars Margot Håkanssons och folkpartiets recept för att klara dem? Fly gärna ut över landets gränser. Jag kan också då och då känna tröst vid att det kanske inte är lika besvärligt i Sverige som på andra håll, men den gamla tesen om att jag gärna lider bara grannen lider har jag aldrig haft någonting till övers för.

Fru talman! Det var roligt att det äntligen hände någonting i detta monotona uppläsande av anföranden. Man kan inte säga att Sveriges riksdag har speciellt stimulerande debatter, och jag tror att det är viktigt att debattera denna fråga. Först några ord till Frida Berglund. Jag har aldrig flytt utom landets gränser. Om Frida Berglund hade hört på, hade hon kunnat notera att jag sysselsatte mig länge med Sveriges ekonomi. Jag ville bara, efter uppräkningen från socialdemokratiskt håll både i går och i dag av hur eländigt vi har det, visa på att vi trots allt inte lever som på en isolerad ö utan i en global värld. Då är det nyttigt att se att man i västvärlden i övrigt har mycket större arbetslöshet. Det hjälper inte våra arbetslösa att tänka på det — det har jag inte heller sagt, utan det var Karl-Erik Häll som sedan sade det — men det är en viktig upplysning att vi har gjort mycket under de borgerliga regeringarnas tid. Det gäller speciellt som det dagligen och stundligen från socialdemokratiskt håll upprepas hur illa den borgerliga regeringen har hanterat den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken. Jag vill fråga Frida Berglund: Om inte den offentliga verksamheten hejdas, var slutar vi då? Skall den offentliga verksamheten ta hela bruttonationalprodukten? Jag läste tidigare upp att den offentliga verksamheten på tio år har ökat från 45 96 till år 1981 67 26. Vi kan låta den öka, om vi producerar så mycket att produktionen ökar lika mycket — men det gör den inte. Vi måste leva på det vi producerar. Vi kan inte fortsätta en utveckling som leder till att vi till sist bara vårdar varandra. Jag har aldrig angripit den offentliga sektorn, och jag betonade i mitt anförande att folkpartiet står för frihet och rättvisa. Jag tror att vi behöver ha ett starkt samhälle, men jag tror också, till skillnad från socialdemokraterna, att den enskilda människans initiativ och förmåga är någonting mycket viktigt. Det är detta som jag har sagt. Om vi inte gör någonting åt de dåliga satsningarna inom industri och näringsliv och hejdar den snabba tillväxten i den offentliga sektorn, klarar vi inte av att hjälpa alla de ungdomar som behöver arbete, alla de sjuka som behöver vård och alla de ungdomar som behöver utbildning. Det är sanningen. Detta svar riktar sig också till Karl-Erik Häll, eftersom det var ungefär samma frågor som han ställde.
Fru talman! Margot Håkansson säger att vi bara gnäller över den dåliga ekonomin, men de borgerliga gnäller själva. När vi säger att det behövs insatser på arbetsmarknadspolitikens område, insatser för att lösa problemet med ungdomsarbetslösheten, vad säger ni då? Jo, att Sverige har så dålig ekonomi att vi inte ens har råd att satsa på att ha folk i arbete. ”Den gröna propen”, proposition nr 30, är ett tydligt exempel på att ni själva också är medvetna om att ni har kört ekonomin i botten. Jag hoppas att ni åtminstone har något så när reda på vilka skulder som finns, hur det är med utrikesbalansen osv. I dag har ni i alla fall, om ni har lyssnat, fått reda på hur det är med arbetslösheten — att den ökat. I t.ex. mitt län är det 29 arbetslösa på varje ledig plats. Då skall man dessutom betänka att de lediga platserna framför allt avser läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, yrkeskategorier som det är mycket ont om i landet, i varje fall i våra skogslän. Vi svartmålar inte, utan vi försöker beskriva den verklighet som vi har inom våra egna valdistrikt. Jag har inte varit ute för att svartmåla, utan jag har velat förmedla vad människor tycker och känner, förmedla litet av deras vardag. Jag vet att levnadsförhållandena varierar mycket i olika delar av landet. Men jag kan ändå inte tro att Margot Håkansson, som kommer från Blekinge, där man också har sysselsättningsproblem, är så bortom all verklighetsförankring att hon inte vet vilka problem som i dag finns. Sedan sades det att man skall satsa. Jag fick i går reda på att det finns 2 000 utesovare i Stockholm. Det är människor som har arbete men som icke kan få bostad i Stockholm. Vore det inte ett ypperligt tillfälle för Margot Håkansson och hennes regeringsparti att nu sätta i gång och försöka klara bostadssituationen för alla de ungdomar som t.ex. flyttar hit från Norrbotten, som inte kan få jobb hemma och inte kan få bostad här i Stockholm? Att säga detta är inte att svartmåla det ni har gjort, men människor lever faktiskt i en sådan situation i dag. Och det är er uppgift, så länge ni sitter i kanslihuset, att se till att förhållandena blir bättre.

Fru talman! Jag fick inget svar av Margot Håkansson, vare sig på min fråga om vad hon ville ge för råd till Norrbottens ungdomar eller på frågan om hon ville medverka till att regeringen gör de satsningar som är nödvändiga för att klara den situation som råder där. Jag vill inte försöka att diskutera med Margot Håkansson vad som är eländigt eller inte. Men jag skulle gärna vilja ställa ytterligare en fråga, med risk för att inte heller få svar på den: Är det ändå inte ganska eländigt när fyra av sex ungdomar inte har någonstans att ta vägen, när de står utslagna redan från början? Om det var för att sätta fart på debatten och för att roa sig som Margot Håkansson tog upp denna debatt, ber jag om ursäkt för att jag hoppade in i den. Det är ett utslag av en humor som knappast uppskattas av särskilt många. Men jag tar verkligen denna fråga på allvar. Detta vittnar om att man talar från en trygg position, där man egentligen inte behöver konfronteras med dessa bekymmer, när man står och raljerar om dessa saker på det sätt som Margot Håkansson enligt mitt förmenande gjorde. Den frihet som folkpartiet står för i detta sammanhang är närmast friheten för Norrbottens ungdomar att fortsättningsvis vara fria från arbete och att skaffa sitt levebröd där det kan hämtas. Det som Margot Håkansson har presenterat i kammardebatten här i dag lär inte ge många brödbitar åt de arbetslösa ungdomarna i Norrbotten. Detta budskap skall jag gärna ta hem till dem.

Fru talman! Nej, rolig får man kanske inte lov att vara i Sveriges riksdag. Och det var inte min mening att på något sätt skämta bort denna fråga. Jag tyckte bara att det var bra att det blir debatt. Jag har inte alls mindre känsla för de arbetslösa ungdomarna, absolut inte, varken för Norrbottens eller för Blekinges ungdomar eller för andra arbetslösa. Arbetslöshet är ett gissel var den än befinner sig. Det är viktigt att i Sveriges riksdag tala om att det har gjorts oerhört mycket i Sverige, eftersom vi har färre arbetslösa än man har i andra länder. Men det vill inte Karl-Erik Häll eller Frida Berglund höra talas om. Sanningen är ju den, Frida Berglund, att budgetunderskottet hade varit betydligt större om vi haft en socialdemokratisk regering. Ni har ju varit väldigt duktiga på att spä på i budgetarbetet under behandlingen i utskotten. Ni har ibland också lyckats få någon med er på förslag som har kostat mer, och vi har fått ett större budgetunderskott. Om man lever i en tid när det är konjunkturnedgång, i en värld där det är bekymmer med att avyttra produkterna — och vi har haft ett högt kostnadsläge och en kraftig löneökning 1975-1976 -— är det inte särskilt lätt för ossi Sverige att klara oss mycket bättre än alla andra länder i västvärlden. Jag dristade mig till att tala om de fattiga folken. Men det får man tydligen inte keller göra — då flyr man ut. Lever vi inte i en global värld? Har vi inte ansvar för människorna i världen som svälter, som fryser, som torteras och som inte har mat för dagen? Det var rätt häpnadsväckande att höra detta. Tala inte från socialdemokratiskt håll om internationell solidaritet, om ni inte kan föra denna debatt i Sveriges riksdag!

Fru talman! Många har i den här debatten vittnat om att arbetsmarknadsläget är ytterligt oroande och att regeringen borde vidta kraftfullare åtgärder än vad vi sett hittills. Så tycker även jag. 127 000 arbetslösa, varav 61 000 ungdomar under 25 år, är siffror som borde utlösa snabba och okonventionella åtgärder i syfte att bereda människor sysselsättning. Folkpartiet står för frihet och rättvisa, hörde vi nyss. Och jag frågar vilken frihet och rättvisa alla våra arbetslösa känner. Vi har det inte eländigt i vårt land, säger Margot Håkansson. Men jag försäkrar att den enskilde arbetslöse känner sig eländig. Från mitt eget hemlän vill jag ta några exempel. Prognosen är dyster och kommer till uttryck i länsarbetsnämndens senaste rapport om arbetsmarknadsläget. Där sägs bl.a.: ”Den lågkonjunktur som näringslivet i vårt län är inne i och de åtstramningar som görs på den offentliga sektorn i kombination med den låga nivå som byggnadsverksamheten ligger på har slagit hårt på arbetsmarknaden i Örebro län. Arbetslösheten har stigit till över 5 000 personer och efterfrågan på arbetskraft har under sommaren legat på en lägre nivå än de senaste 10 åren. Till detta kommer att hittills i år har nära 4 000 personer varslats om avskedanden eller permitteringar. För närvarande är det nära 2000 personer som har ett hot om att få sluta sina arbeten eller göra kortare uppehåll i jobbet hängande över sig. Arbetslösheten bland männen har, till följd av de många avskedanden som redan skett i år, ökat markant under sommaren. En annan grupp som drabbats hårt av försvagningen på arbetsmarknaden i länet är ungdomarna. Den sista augusti var mer än 70 96 av de arbetslösa under 25 år och i några kommuner i länet utgör ungdomarna mer än hälften av den totala arbetslösheten. Svårigheterna på arbetsmarknaden väntas fortsätta under vintern. Många företag brottas idag med stora svårigheter att sälja sina produkter och detta kommer att leda till sysselsättningsproblem.” Det här är således torra och sakliga konstateranden från länsarbetsnämnden i ett län som vanligtvis av utomstående bedömare betraktas som ett industrilän utan större problem. Men bilden är i verkligheten en helt annan: Tidvis 5 500 arbetslösa med hot om en ytterligare stegring i arbetslösheten i vinter, hittills i år ca 4 000 varslade om avskedanden eller permitteringar, nästan 2 000 ungdomar utan jobb, vilket utgör 7,1 96 av befolkningen i åldrarna 16-24 år. Den hårdast drabbade kommunen har en ungdomsarbetslöshet på 14,9 26. Ungdomen tvingas till arbetslöshet och får den sämsta tänkbara starten i livet. Då skall vi inte raljera över sådana allvarliga tendenser i samhället. Dygnsrytmen rubbas hos ungdomarna. Man sover på dagtid och är uppe på kvällsoch nattid. Värderingar utvecklas som inte stämmer överens med det övriga samhällets värderingar. Kort sagt så uppstår rader av sociala problem som egentligen inte är ungdomarnas fel utan samhällets, eftersom samhället inte tar till vara den kreativitet och vilja till arbete som utan tvekan finns hos ungdomsgenerationen. Att vilja arbeta, att vilja göra rätt för sig men inte få chansen är nättopp det värsta gissel som kan drabba en människa. Sysslolösheten gör att människor känner sig stå utanför samhällsgemenskapen. Då tycker jag att vi har rätt att ställa krav på den sittande regeringen om flera åtgärder för att få bukt med arbetslösheten. Visst har det även tidigare funnits arbetslöshet, och visst har det funnits företag som av olika anledningar fått lägga ned sin verksamhet. Strukturomställningar i näringslivet är förvisso ingenting nytt. Sådana förändringar skall naturligtvis också a cepteras när industriinvesteringarna ligger på en hög nivå och medverkar till att ny produktion och nya jobb skapas. Som regel leder nationell produktion och teknisk utveckling till bättre arbetsmiljöer, bättre löner och bättre avsättningsmöjligheter. Tyvärr har vi nu hamnat i en situation då svenska företag ofta är ovilliga att satsa i ny produktion och nya jobb. Det finns på vissa håll en tendens till en utveckling där teknikerna i företagen har petats bort från beslutsfunktionerna och ersatts med ungdomar med merkantil bakgrund utan erfarenhet av produktion och arbetsliv. För dessa är det mer intressant att använda kapital för utlåning, placering i hyresfastigheter och valutatransaktioner än att satsa på teknisk utveckling och nya fabriker. Det är de här förändringarna som skapar oro för framtiden och som utgör skillnaden mellan en acceptabel kortare omställningsarbetslöshet och den nu mer framträdande permanenta arbetslösheten. Tidigare hade vi en utveckling mot starka regionala enheter med ekonomisk tillväxt och industriell förnyelse som gav positiva effekter åt ett stort omland. Utnyttjande av investeringsfonder och en aktiv regionalpolitik motverkade den spontana marknadsutvecklingen. Under början av 1970 talet kunde den tidigare befolkningsminskningen i Norrlandslänen vändas i en befolkningsökning. Nu tenderar vi att komma in i en situation där även starka regionala centra hotas med omfattande industrinedläggelser och begränsningar i den offentliga verksamheten. I Kumla hotas byggnadsämnesindustrin, i Örebroområdet flera verkstadsföretag och ett pappersbruk. Försvarsområdesregementet I 3 hotas av nedläggning trots att det är svårt att se några som helst fördelar med en sådan. Det förefaller som om nedläggningsraseriet griper omkring sig urskillningslöst. Det är inte att undra på att människorna protesterar. Bergslagsregionen i Örebro län står inför en industriell omvandling av en omfattning som vi aldrig tidigare har sett maken till. Det problemet delar vi med flera av grannlänen. Den egna metallurgin vid järnbruken och stålverken i Bergslagen sysselsätter flera tusen anställda. Men metallurgin hotas av en mycket stark koncentration utan att vi ser någon vilja från företagen att investera i vidareförädling och ersättningsjobb. Ljusnarsbergs kommun har drabbats av en hel rad konkurser, varsel och rekonstruktioner av företag som resulterar i en katastrofal minskning av antalet yrkesverksamma i den redan lilla glesbygdskommunen. Fru talman! Måhända kan även det här inlägget uppfattas som en överdriven svartmålning av situationen, och måhända tycker någon att en mer optimistisk redovisning skulle vara till större nytta för utvecklingen. Men jag kan inte dela en sådan uppfattning. Arbetslöshetssiffrorna och länsarbetsnämndens bedömning stämmer med verkligheten. Det går inte att ingjuta framtidstro och optimism om den här spontana utvecklingen får fortsätta okontrollerat. Först och främst efterlyser vi nu den plan för ersättningsjobb till drabbade bruksorter som riksdagen har beställt hos regeringen. Men lika viktigt är det att regeringen snarast tar itu med metallurgiutvecklingen för den svenska stålindustrin och övertygar företagen om att de skall satsa på vidareförädling av råvaror och halvfabrikat. Likaså borde en regering med intresse och ansvar för samhällsutvecklingen snarast i samverkan med företag och anställda försöka utveckla den svenska verkstadsindustrin. Kunde regeringen sedan påverka svenskt näringsliv och ta tillbaka tekniker och forskare i ledningen av företagen, så skulle framtiden se betydligt ljusare ut än vad den gör f.n. Inför den kommande vintern blir det nödvändigt med betydligt större insatser än hittills, och det gäller i allra högsta grad för Örebro län. Den 4 oktober var kommunaloch landstingsråden i länet samlade till överläggningar angående sysselsättningssituationen. Prognosen var dyster trots att stora pengar avsätts i de kommunala budgetarna för beredskapsarbeten. Det fanns en stark vilja hos kommunalråden att göra mer för att klara åtminstone ungdomarna från arbetslöshet. Där diskuterades möjligheterna till praktisk yrkesorientering samt praktikoch lärlingsjobb som alternativ till beredskapsarbeten. Men samtidigt konstaterade man att detta inte är möjligt utan väsentligt större insatser från riksdag och regering. Sådana insatser behöver inte nödvändigtvis betyda alltför stora ekonomiska insatser. Litet fantasi, samverkan med företagarorganisationer, fackliga organisationer och kommuner skulle med säkerhet öppna dörrarna för okonventionella lösningar, och det skulle säkert också rädda många ungdomar från sysslolöshet och apati. Men det förutsätter att regeringen tar sig ut trån sin isolerade tillvaro och tar initiativ. Kommunalråden antog vid det här tillfället ett uttalande, som översänts till statsministern och arbetsmarknadsministern. Landstinget och kommunerna är beredda att genomföra ett åtgärdsprogram för de arbetslösa. Kraven är att regeringen snabbt ställer ökade resurser till arbetsmarknadsstyrelsens och naturligtvis också till Örebro läns förfogande. Det är att hoppas, fru talman, att statsministern och arbetsmarknadsministern infriar förväntningarna.

Fru talman! Eftersom Ingemar Konradsson i sitt anförande också angrep mig anser jag att jag måste svara honom. Det togs tydligen väldigt illa upp på socialdemokratiskt håll att jag sade att det var intressant att det blev en debatt. Då raljerar jag med arbetslösheten, sägs det. Vad jag raljerade med var att det varit ett uppläsande av anföranden i riksdagens allmänpolitiska debatt både i går och i dag men ytterst litet av debatt. Vad jag sade var att det var intressant att det nu blev litet debatt. Det får man tydligen inte lov att säga. Jag tar mig ändå friheten att göra det, och det står jag för. Jag har precis samma känsla som Ingemar Konradsson för de arbetslösa ungdomarna både i hans län, i mitt län och i Sverige i övrigt. Försök inte pådyvla folkpartiet någon sorts frihet utan ansvar. Något sådant har jag aldrig sagt, utan jag har sagt att vi står för frihet och rättvisa i kombination. Vi tror på och arbetar i regeringen och i övrigt politiskt arbete för en rättvis fördelning av bördorna. Det sade jag också i mitt anförande. Sedan har jag, fru talman, påpekat att det vore nyttigt för socialdemokraterna att någon gång se ut över Västeuropa och andra länder som brottas med samma problem som vi och som inte lyckats att klara arbetslösheten till den vid en internationell jämförelse låga siffra som vi har. Jag har också sagt att det inte hjälper våra arbetslösa. Men vi måste finna oss i att vi inte lever på en isolerad ö i världen. Sedan tror jag att det är bra om man också tar fram det som är positivt. Aktuellt var ute och letade efter krisen. Det finns trots allt mycket positivt i Sverige. Jag tror att det är väldigt farligt om vi inte försöker att ta fram alla de företag som går bra, som har bra ledning och som har ett positivt resultat, företag där människor får och har ett arbete. Jag har också påpekat att det ändå är industri och näringsliv vi måste bygga vår offentliga sektors välstånd på. Det är också riktigt, Ingemar Konradsson. Jag har inte raljerat med något av de allvarliga problemen. Vad jag raljerat med är debatten här, som tenderar att bli väldigt tråkig, eller — rättare sagt — frånvaron av debatt när man bara läser upp sina anföranden. Det tycker jag att det är viktigt att säga.

Att pruta ned på de behov som arbetsmarknadsstyrelsen har med 1,5 miljarder — dvs. att bevilja bara 400 miljoner för vinterns arbetslöshet — är en anmärkningsvärt stor prutning, och det ger inte stort utrymme för aktiva insatser från AMS sida då det gäller att hjälpa ungdomen i vinter. Ta fram positiva saker i debatten, sade Margot Håkansson. Jag menar att det under de här två dagarna har kommit många konstruktiva förslag från oppositionens sida men som regeringen och riksdagsmajoriteten inte förefaller vilja lyssna till. En rad positiva och konstruktiva förslag har således lagts fram, men tyvärr verkar det som om det inte finns något gehör för de förslagen.
Fru talman! Vi ser kanske, Ingemar Konradsson, olika på vad arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken kan göra. Kanske finns det andra vägar att gå. Jag tror ändå att Ingemar Konradsson är redo att erkänna att arbetsmarknadsverket har fått mycket stora resurser. I dagens läge kan man kanske inte bevilja precis vad en myndighet begär. Tiden måste ju ändå få utvisa vilka ytterligare insatser som kan göras. Ingemar Eliasson har i dag här i kammaren sagt att man måste inse att det är så viktigt för alla att ha ett arbete att man egentligen inte kan acceptera någon arbetslöshet. Men vi kan inte trolla fram arbetstillfällen om vi inte får en industri och ett näringsliv som kan både bära upp den offentliga sektorn och bereda människor arbete. Och Ingemar Konradsson, om de löntagarfonder införs som ni har beslutat om, tror jag att det blir en ytterligare negativ utveckling i Sverige. Det kommer nämligen inte att lösa några problem. Tvärtom ökar de problem vi redan har. Det kommer att medföra att människor drar sig för att satsa, att de drar sig för att starta och utveckla sina företag. Man kan bara gå till de opinionsundersökningar som har gjorts. Ni kommer att få väldigt svårt att övertyga era egna väljare om nödvändigheten av löntagarfonder av kollektiv modell. Vi i folkpartiet kan aldrig medverka till att Sverige förvandlas till ett samhälle med planhushållad socialistisk ekonomi. Jag tycker att spåren i de länder där man har en sådan ekonomi och en sådan politisk utveckling förskräcker.
Fru talman! Nu fick vi besked av Margot Håkansson. Hon är alltså inte beredd att försöka påverka arbetsmarknadsdepartementet att göra fler satsningar för de arbetslösa ungdomarna i vårt land i vinter. Myndigheterna kan inte alltid få vad de begär, säger hon. Men arbetsmarknadsstyrelsen har sagt att man behöver ytterligare 1,5 miljarder utöver vad man har blivit lovad för att kunna skapa arbete åt arbetslös ungdom i vinter. Personligen tycker jag att intresset för att få fram jobb åt ungdomar sitter ganska ytligt hos Margot Håkansson, när hon inte är beredd att hjälpa till på det området. Sedan tar Margot Håkansson upp frågan om löntagarfonder som en ny debatt. Den frågan har vi inte diskuterat — jag har inte tagit upp den i mina inlägg. Men jag vill försäkra Margot Håkansson att jag ser löntagarfonderna som ett absolut nödvändigt komplement till det kapitaltillskott som behövs i näringslivet för att utveckla och förbättra industrisysselsättningen i vårt land. Jag menar också att det inte är mer anmärkningsvärt om löntagarna tillsammans bildar fonder för att medverka i kapitaluppbyggnaden än att andra grupper i samhället, t.ex. tandläkare, bildar fonder och är med på aktiemarknaden.